Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat, om jag vill redogöra för de planer som kan föreligga om fortsatt verksamhet med lokala konsumentkommittéer. Förslag att bilda lokala konsumentkommittéer fördes fram år 1966 av Landsorganisationens och socialdemokratiska partiets arbetsgrupp för prisfrågor. Kommittéernas uppgift skulle å ena sidan vara att förmedla erfarenheter och önskemål från konsumenterna till näringslivet och till organ som arbetar med konsumentupplysning. Å andra sidan skulle kommittéerna hjälpa till med att sprida information till konsumenterna. Efter remissbehandling berördes förslaget i proposition 1967:75. Jag framböll att kommittéerna sannolikt skulle kunna göra värdefulla insatser för konsumenterna och att ekonomiska bidrag av statsmedel till en försöksverksamhet borde kunna utgå efter närmare prövning av statens konsumentråd. Lokala konsumentkommittéer bildades därefter på initiativ av LO och TCO i sex städer. Verksamheten har nu pågått i nära två år och finansierats av de nämnda organisationerna och av konsumentrådet. Kommittéerna — har samarbetat med hemkonsulenter och priskontorsföreståndare ute i länen. Ett centralt råd har bildats för att leda och stödja verksamheten och för att se till att erfarenheterna från arbetet kan utnyttjas. I det centrala rådet har utom LO och TCO även Kooperativa kvinnogillesförbundet och Husmodersföreningarnas riksförbund varit representerade. Centrala rådet har med sig adjungerat expertis på bl.a. konsumentfrågor och fortbildningsverksamhet. Denna försöksverksamhet har såsom interpellanten framhåller givit åtskilliga erfarenheter som belyser vad som kan åstadkommas genom organiserad konsumentverksamhet på det lokala planet. Jag vill erinra om att konsumentutredningen, som tillsattes år 1967, har uppdrag att undersöka om behov föreligger av regionala och lokala organ för att i ökad utsträckning tillvarata konsumenternas intressen. Erfarenheterna från de lokala konsumentkommittéernas verksamhet bör kunna utnyttjas som ett underlag för utredningens överväganden i denna del. Det är därför önskvärt att försöksverksamheten fortsätts och att man därvid prövar alternativa möjligheter i fråga om verksamhetens allmänna inriktning och organisationsformer. Bl.a. synes det angeläget att undersöka förutsättningarna för en aktivare medverkan från kommunernas sida i det lokala konsumentarbetet. Mot denna bakgrund har statens konsumentråd tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att närmare studera konsumentkommittéernas verksamhet och ange möjliga riktlinjer för en fortsättning av denna. På grundval av rekommendationer från arbetsgruppen har konsumentrådet åtagit sig uppgiften att organisera ett centralt kontaktorgan för verksamheten. Konsumentrådet har bl.a. anvisat medel till kanslipersonal och till kostnaderna för kansliets verksamhet. I den mån det visar sig behövligt och förslag läggs fram från rådets sida är jag beredd att verka för att medel till fortsatt utredningsoch försöksverksamhet på det lokala planet ställs till förfogande. Genom dessa åtgärder räknar jag med att förutsättningar skall föreligga för att försöksverksamheten med lokala konsumentkommittéer skall kunna fortsätta i vart fall under den tid som behövs för att konsumentutredningen skall kunna ta ställning till frågan om den :statliga konsumentpolitikens anknytning och fullföljande på det lokala planet.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation om fortsatt verksamhet med lokala konsumentkommittéer. Det är tillfredsställande att den försöksverksamhet som pågår inte avbrytes vid halvårsskiftet, ty allt tyder på att den verksamheten har givit nyttiga erfarenheter för det fortsatta arbetet med konsumentfrågorna, framför allt om man ser till deras anknytning till lokala förhållanden. Man får vara tacksam för att löntagarorganisationerna LO och TCO har satsat så hårt som de gjort på detta försök. Om man tar del av de olika rapporterna över projektens genomförande från de sex försöksorterna, finner man att de är intressanta på många sätt. Den centralt sammanställda slutrapporten för det första försöksåret visar klart . behovet av en lokal anknytning för samhällets konsumentupplysning. Det se . naste året är av naturliga skäl ännu inte redovisat. Jag vill ta upp ett enda exempel, nämligen det s.k. reklamationsförfarandet, för vilket det numera finns en central reklamationsnämnd, som emellertid uppenbarligen med sin centrala verksamhet inte når ut till de olika orterna. De sex lokala kommittéerna har här utfört ett mycket värdefullt arbete för att hjälpa konsumenter i reklamationsärenden. Att kunna kolla upp de centrala konsumentorganens intentioner beträffande information och annat genom den omedelbara kontakt med människorna, som de lokala kommittéerna har, kan vara mycket upplysande. Det framstår som synnerligen önskvärt att det beredes tillfälle att göra en grundlig analys av det arbete som utförts under de gångna två åren, inte minst i form av en bedömning av behovet av en central styrning av verksamheten. Den verksamhet som kommittéerna självständigt kan genomföra med hänsyn till lokala behov bör på sikt bli av den största betydelse, men det är troligt att det behövs. en avsevärd tid för intrimning av arbetet. Den del av interpellationssvaret, som berör den centrala ledningsfunktionen över de lokala kommittéernas arbete, är därför viktig. Det anföres att konsumentrådet åtagit sig att organisera ett centralt kontaktorgan för verksamheten, och statsrådet låter förstå att medel skall ställas till förfogande för fortsatt utredningsoch försöksverksamhet. Det är utmärkt, men jag vill fråga hur den nuvarande ledningen, d.v.s. det centrala rådet som är sammansatt av re sationerna och som drivit verksamheten med så stor framgång, i fortsättningen kommer in i bilden. Kan man vidare med hänsyn till den ordalydelse, som interpellationssvaret har, räkna med ett någorlunda snabbt resultat av konsumentutredningens arbete? Om så är fallet, hade det kanske ändå varit bättre om en fullständigt oförändrad ordning hade bibehållits till dess att den hade kunnat anpassas till en mera definitiv form för den lokala och regionala anknytningen av konsumentfrågornas bevakning. Jag hoppas att den antydda övergångsformen för den centrala ledningen inte betyder att konsumentutredningen låter oss vänta på sina förslag. Enligt direktiven skall ju utredningen också ta upp frågan om den lokala anknytningen. Det vore värdefullt om statsrådet kunde säga något om tidsplanen för utredningen. Jag föreställer mig att det sistnämnda är en detalj, som man inte gärna bryter ut ur sammanhanget utan som måste följa med utredningens stora förslag. Det är viktigt att veta om utredningen relativt snart kommer att framlägga ett samlat förslag när det nu i avvaktan på utredningen erbjudes fortsatta försök med alternativa former för organisation och inriktning av de lokala konsumentkommittéerna. Hur stor får denna försöksverksamhet bli? I och för sig är det önskvärt att man t.ex. kan undersöka hur långt det kommunala intresset för dessa frågor sträcker sig. På de sex orterna torde marken vara väl beredd. Men hur är det på andra håll? Vet de kommunalt ansvariga tillräckligt mycket för att vilja medverka i en sådan här experimentverksamhet? Ansvarsförhållandena mellan det centrala kontaktorganet och den 1okala kommittén vad gäller inriktningen och verksamhetens uppläggning måste ju klart kunna påvisas för kommunerna, om de skall engagera sig. Därmed har jag inte velat säga annat än att jag tror att det finns ett stort latent intresse för verksamheten. Säkerligen är det åtskilliga motioner som i fullmäktigeförsamlingarna runtom i landet har väckts i denna sak för att få till stånd någon typ av lokala konsumentkommittéer. På de flesta håll har väl förslagen avvisats därför att det ännu så länge bara pågår en försöksverksamhet i begränsad utsträckning. Men om försöksverksamheten nu skall göras vidsträcktare torde det behövas ganska klara direktiv för att ledningen i våra städer och kommuner skall bli verkligt intresserad av att också ge sig in på sådan verksamhet. Att det för konsumenternas del behövs en kraftigt utvidgad lokal verksamhet råder det inget tvivel om. Hur länge kan det alltså behöva dröja innan man kan börja med en mera systematisk uppbyggnad av lokala stödpunkter? Jag förutsätter att man i avvaktan på den vidare lokala utbyggnaden låter den ifrågasatta försöksverksamheten med alternativa organisationsformer inbegripa en vidgad representation i kommittéerna. Med risk för att framstå som tjatig — jag har tagit upp saken ett par gånger tidigare här i kammaren vill jag återigen påpeka att det är svårt att på det lokala planet förklara varför exempelvis de politiska kvinnoorganisationerna inte fått vara med. Och jag föreställer mig att man inte nu kommer att sätta upp sådana begränsande villkor utan att det blir fritt fram för dem som kan och vill vara med. En så allsidig representation som möjligt, sett från de enskilda konsumenternas och hushållens synpunkt, måste vara eftersträvansvärd. Det är ändå det man vill ha: en så vid anknytning till detta arbete som möjligt. Vissa kommuner — jag tänker då inte' minst på storstädernas förortskommuner — kan ju heller inte stödja sig på löntagarorganisationerna i samma utsträckning som män kan göra annorstädes, utan där måste andra organisationer vara bottenorganisationer. I interpellationssvaret nämns inte TBV och ABF — jag föreställer mig att det bara är en tillfällighet och att dessa organisationer alltfort skall vara med i arbetet. Det vore önskvärt att man i den vidgade försöksverksamheten lät de 1okala intressena få bestämma vilka som skall deltaga i arbetet. Jag tackar än en gång för svaret. Men jag vill gärna precisera ett par frågor för ytterligare belysning, om statsrådet så önskar: Finns det någon tidsplan för konsumentutredningen och vad därmed följer för en fullständig utveckling av det lokala konsumentkommittéarbetet? Vilken ställning intar det nuvarande centrala rådet i den vidgade verksamhet som skall börja efter halvårsskiftet? Kommer den medelstilldelning som förutsättes att anknytas till några begränsande föreskrifter om vilka som skall få delta i försöksverksamheten eller lämnas detta fritt för ett lokalt avgörande?
Herr talman! Även jag har tagit del av redogörelser för de lokala konsumentkommittéernas verksamhet och de har stärkt mig i uppfattningen att kommittéernas arbete med de uppgifter som dessa organ har haft varit till stort värde och till nytta. Fru Lewén-Eliasson framställde ett par frågor som jag skall försöka att besvara. En av frågorna rörde det centrala rådets ställning. Avsikten är att rådet skall finnas kvar och alltfort leda verksamheten, i varje fall under försöksperioden. Jag berörde detta i mitt interpellationssvar. Konsumentrådets kontaktorgan skall huvudsakligen hjälpa till med administrativa uppgifter. Detta kanske inte kom tillräckligt klart fram i mitt svar på interpellationen. Jag tror att fru Lewén Eliasson därvidlag kan känna sig alldeles lugn. Fru Lewén-Eliasson frågade också om på vilket sätt man skall ta reda på vad kommunernas intresse för sådana här lokala konsumentkommittéer kan vara. Jag föreställer mig att det blir en av de många saker som den sittande konsumentutredningen får försöka att ta reda på och bilda sig en uppfattning om. Det finns åtskilliga tecken på att det föreligger ett sådant intresse även på andra håll än de sex platser där lokalkommittéer varit verksamma. En annan fråga gällde huruvida det fanns någon tidtabell för den sittande konsumentutredningen. Jag kan bara säga att det är ett mycket omfattande arbete som denna kommitté alltjämt har framför sig, och jag tror att man därför har svårt att ange någon exakt tidpunkt för när utredningarna kan vara avslutade. Efter samråd med konsumentutredningens ordförande och ledning räknar jag med att de skall kunna avsluta sitt arbete först under nästa år. Någon exakt tidpunkt kan jag inte ange. Jag hoppas emellertid att redan dessförinnan åtminstone vissa principiella aspekter på konsumentupplysningen och dess organisation m.m. skall kunna lämnas från kommittén. Om det finns ett lokalt intresse härför har jag alls ingenting emot att de politiska kvinnoorganisationerna kopplas in.

Något annat kan jag inte föreställa mig. I och för sig har jag sålunda ingenting att erinra mot att man breddar deltagarurvalet i dessa kommittéer.

Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande uppgifterna, som på alla punkter är av stort värde. Eftersom jag förstår att det kan dröja en viss tid innan konsumentutredningen blir färdig, vill jag till sist bara uttrycka det önskemålet, att resurser ställs till förfogande så att verksamheten med de 1okala konsumentkommittéerna, som vi nu talar om, kan få en betydligt större räckvidd än den för närvarande har.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder dels för kartläggning av befintliga torvtillgångar, dels för att säkerställa att den torv som behövs för beredskapsändamål är tillgänglig för användning som bränsle. Innan jag närmare går in på de av herr Gustavsson ställda frågorna vill jag helt kortfattat beröra vad som inledningsvis i interpellationen anförts beträffande dels torvens andel av bränsleförsörjningen under de senaste världskrigen, dels det statliga torvbolaget, Svensk Torvförädling AB, Sösdala. Interpellanten har sålunda anfört att en tredjedel av landets bränslebehov under första världskriget och hälften av behovet under andra världskriget täcktes med torvbränsle. Denna uppfattning måste bero på något missförstånd. Den högsta produktion av torv som vi någonsin haft i Sverige uppnåddes 1945 och svarade för knappa 5 procent av det årets hela behov av fasta bränslen. Som herr Gustavsson framhållit har det statliga torvbolaget numera upphört med den olönsamma tillverkningen av briketter och i stället gått över till framställning av jordförbättringsmedel på basis av frästorv. Genom omläggningen av bolagets produktion har det varit möjligt att bereda ett betydande antal av företagets anställda fortsatt sysselsättning. Lönsamheten har kraftigt förbättrats, och framtidsutsikterna bedöms vara goda. Jag kan inte instämma med herr Gustavsson i att det skulle ha varit klokare att lägga ned driften av detta företag. I sin interpellation hänvisar herr Gustavsson till energiförsörjningens stora betydelse för vår försvarsberedskap och framhåller, att det i en krissituation åter kan bli aktuellt att ta i anspråk inhemska energikällor, t.ex. torymossar. Jag är självklart väl medveten om energiförsörjningens betydelse och även dess sårbarhet i vissa lägen. Omfattande åtgärder har också vidtagits för att höja vår beredskap på detta område. Den nuvarande beredskapslagringen av oljor och fasta bränslen syftar bl.a. till att vid en längre tids avspärrning från import trygga bränsleförsörjningen under den tid det tar att gå över till inhemska ersättningsbränslen. I fråga om bränntorv är det förenat med stora såväl tekniska som ekonomiska svårigheter att på kort tid få fram nämnvärda kvantiteter. Den nuvarande planeringen har som målsättning att större kvantiteter bränntorv skall kunna komma till användning 2—3 år efter produktionsstarten. För att nedbringa starttiden till 11 > år skulle bl.a. fordras en betydande beredskapshållning av torvmarker redan i fred. Torvmarkerna måste då vara dränerade, grovplanerade m.m. och därefter underhållas årligen. Den höjning av nuvarande beredskapsnivå på området som med ifrågavarande åtgärder skulle kunna uppnås synes med hänsyn till de beräknade kostnaderna härför inte vara ekonomiskt motiverad. För att förbereda beredskapsproduktionen av torv har kartlagts 5 000 hektar torvmarker beräknade för en sammanlagd produktion av 1 miljon ton färdig torv per år. Åtgärder har vidtagits för att ta fram behövligt antal torvupptagningsmaskiner av olika typer, som är lämpade för svenska mossar. Därmed torde ett av herr Gustavsson i interpellationen framfört önskemål vara tillgodosett. Jag vill också framhålla att AB Torvförädling liksom överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap fortlöpande följer utvecklingen på området både utomlands och i Sverige. Jag anser att de här redovisade förberedelserna för en kristida bränntorvstillverkning är väl avvägda och ägnade att verksamt underlätta igångsättningen av en tillfredsställande torvproduktion i ett krisläge av längre varaktighet. Jag är därför inte beredd att nu vidta några ytterligare åtgärder för att förstärka beredskapsläget i fråga om bränntorvstillverkningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Jag beklagar att jag hade fått felaktiga uppgifter när det gällde torvens andel i bränsleproduktionen under tidigare år. Nu har jag fått detta klarlagt, och jag ber att få tacka för det. Såvitt jag kan utläsa av svaret tillerkänner handelsministern torven viss betydelse från beredskapssynpunkt, men han säger samtidigt att det kostar pengar att hålla en sådan beredskap, om man skall ha den så upplagd att torven skall kunna användas tidigare än exempelvis 2—3 år efter produktionsstarten. Men tillerkänner man torven ett visst beredskapsvärde, måste även denna beredskap kosta pengar, ty det gör all beredskap vi har här i landet. För en lekman ter det sig litet egendomligt att torven kan komma till användning först 2—3 år efter det att produktionen satts i gång. Man frågar sig vilket beredskapsvärde den då egentligen kan ha. Jag är glad över de uppgifter som lämnats i svaret att cirka 5 000 hektar torvmarker har kartlagts. I vissa län, bl.a. det som jag representerar, inventeras för närvarande mossarna från naturvårdssynpunkt. Skulle det inte vara möjligt att få en koordination mellan dessa inventeringar? Det vore ju värdefullt för naturvården att veta vilka mossar i ett område som får användas för beredskapsproduktion och vilka som får tas i anspråk från naturvårdssynpunkt. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Det utskottsutlåtande som kammaren nu har att ta ställning till bygger på Kungl. Maj:ts proposition nr 107, vilken i sin tur har utformats efter överläggningar som ägt rum mellan den statliga priskommittén, jordbrukets — förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation. Som underlag för det hela ligger 1967 års riksdagsbeslut om riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken. Beslutet innebär bl.a. att målsättningen om anpassning av jordbruksproduktionen till en 80-procentig självförsörjningsgrad mätt i kalorier ligger kvar och avses vara uppnådd i slutet av 1970-talet. Denna anpassning måste, som jordbruksministern framhåller, genomföras under hänsynstagande till den enskilda människans sociala och ekonomiska trygghet. För konsumenterna innebär det av priskommittén framlagda förslaget, vilket som jag tidigare framhållit biträtts av jordbrukets förhandlingsdelegation och statens jordbruksnämnds <konsumentdelegation, . mindre <prisjusteringar som kan komma att påver ka konsumentprisindex med 0,1 procent. Det är självklart att denna kostnadsökning varierar för olika konsumenter och att den trots sin litenhet kommer att hårdare drabba familjer med barn och familjer med begränsade inkomster och därmed ringa konsumtionskraft.

Någon eftersläpning av de faktiska inkomsternas utveckling jämfört med andra grupper torde därför nu inte kunna sägas föreligga. Kommittén har beräknat att om produktionsutvecklingen inom jordbruket blivit den år 1967 förutsedda, d.v.s. lägre än den faktiska utvecklingen, så skulle avräkningspriserna till jordbrukarna från 1966/67 till november 1968 ha kunnat stiga med 3 å 4 procent mer än vad som blivit fallet — och detta utan ändrade konsumentpriser. även om jordbruket självt. i första hand får svara för dessa exportförluster, så är det här ytterst fråga om förluster som konsumenterna och samhällsekonomin får svara för. Jag skall inte trötta med att detaljredogöra för de prisjusteringar som jordbrukskommitténs förslag kommer att medföra. Jag vill bara framhålla att prissättningen gäller = regleringsåren 1969 71 utom då det gäller sockernäringen, för vilken kommittén föreslår att beslut fattas för en tid av fem år — detta för att man skall kunna planera verksamheten på längre sikt och få stabilitet i regleringsekonomin. Ändringarna i sockerregleringen beräknas inte få någon prishöjande effekt för konsumenterna. Låt mig så i all korthet beröra de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande. I reservationen 1 framhålles att utformningen av traktorskatten inte var klar när prisöverläggningarna pågick. Av finansministerns inlägg i traktorskattedebatten i torsdags i förra veckan framgick det klart, att man i samband med prisöverläggningarna hade diskuterat denna traktorskatt. Något mer behöver väl då inte sägas i den frågan. Vad beträffar reservationen 2 angående Sveriges åtaganden enligt 1967 års konvention om livsmedelshjälp, så redogjorde fru Dahl i fredags för hur utskottsmajoriteten sett på den frågan, och det finns ingen anledning för mig att nu återupprepa vad som då anfördes. I reservation 3 tas frågan om jordbruknämndens organisation upp. Reservanterna vill i likhet med de ledamöter som väckt motionen II: 1200, att man för livsmedelsberedskapen inrättar en byrå inom jordbruksnämnden. Utskottsmajoriteten anser i likhet med departementschefen att livsmedelsberedskapen bör kunna handläggas inom en särskild sektion hos jordbruksnämnden. I reservation 4 angående kostnader för beredskapslagring yrkas i enlighet med jordbruksnämndens framställning en uppräkning av anslaget i jämförelse med innevarande år med i runt tal 9 miljoner kronor till 33 miljoner kronor.

Vad gäller jordbruksnämndens beredskapslagring av livsmedel och fodermedel m.m. innebär Kungl. Maj:ts förslag en uppräkning med 2,2 miljoner till 26,2 miljoner kronor. Därvid har medräknats medel för — förutom vissa lagerökningar — bl.a. modernisering av ransoneringssystemet, projektering av vissa reservanläggningar och vissa studier för planeringen av livsmedelsberedskapen. Slutligen tar reservation 5 upp frågan om tillsättandet av en arbetsgrupp som skulle ägna särskild uppmärksamhet åt och studera de närmaste årens planering av livsmedelsberedskapen. Utskottet anser inte att en dylik åtgärd i dagens läge skulle kunna tillföra frågan något väsentligt nytt: dels föreligger en förhållandevis genomgripande översyn, dels torde som jag tidigare framhållit jordbruksnämnden inom kort komma att presentera ytterligare material i ärendet. Herr talman! Jag ber med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! På grund av att debatten bröts i detta ärende i fredags blir sammanhanget kanske inte vad man skulle önska. Det torde även bli ofrånkomligt med vissa upprepningar. Jag vill dock instämma i de synpunkter beträffande livsmedelsberedskapen, som framfördes av herr Hansson i Skegrie. Propositionen 107 som ligger till grund för detta utskottsutlåtande anslu ter sig till de förslag som väckts av 1968 års jordbrukspriskommitté och som också accepterats beträffande prisfrågan av jordbrukets förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation. Jag skall fördenskull inte säga så mycket om denna uppgörelse. Vad jag vid detta tillfälle ändock vill påpeka är att jordbruket inte har lyckats ta ut de priser som den förra uppgörelsen innebar. Avräkningsprisutvecklingen på mjölk under 1968 innebär att den i prisuppgörelsen förutsatta förbättringen av avräkningspriset på 2,5 öre respektive 2 öre per kilo under regleringsåren 1967 69 inte kan infrias, detta främst beroende på att den avsedda invägningsminskningen på 4 procent per regleringsår inte kunnat uppnås. Antalet mjölkleverantörer har under 1968 minskat med 9 procent. Invägningsökningen per ko ökade med 4,4 procent. Slutresultatet för 1968 blev en invägningsökning med 0,4 procent totalt. Genomsnittsleveransen per leverantör och dag var under 1967 72,2 kilo och under 1968 79,4 kilo. Jag har nämnt detta för att visa den starka rationalisering som sker i jordbruket och som många gånger felaktigt kritiserats från denna talarstol. Med hänsyn till jordbrukets struktur är rationaliseringstakten hög. Dessa siffror belyser också den svåra situation som jordbrukarna har att arbeta i. När andra människor fått avsevärda prisförbättringar har jordbrukarna fått sänkta priser. Samtidigt har priset på förnödenheterna ökat. Den goda skörden under 1967/68 har emellertid gjort att situationen någorlunda har kunnat klaras upp. Jag vill inte vara pessimist i framtidsbedömningarna beträffande skördeutfall och dylikt. Jag vill endast vid detta tillfälle säga ifrån, att jordbruket är så hårt pressat att vi kan riskera försörjningssvårigheter. Vi har ett effektivt jordbruk som vi på allt sätt måste slå vakt om, och detta bör vara en hederssak för riksdag och regering. Riksdagen har nu fattat beslut om traktorskatten. Nämnda skatt innebär en betydande pålaga för jordbruket — det har talats om 30 å 40 miljoner kronor. Som jag tidigare framhållit är jordbrukarna en låglönegrupp som är hårdare pressad än de flesta andra. Eftersom beslut nu har fattats beträffande denna traktorskatt bör jordbruket få en kompensation för densamma. När prisuppgörelsen träffades var traktorskatten inte beslutad, och den finns inte angiven på något ställe i propositionen. Då måste man väl utgå från att den inte har tagits i beaktande vid prisöverenskommelsen. Jag tror att det finns anledning att påpeka detta, och det har vi också gjort i reservationen 1. Jag vill vidare anföra en principiell synpunkt. 1967 års riksdagsbeslut byggde på att större enheter skulle skapas och att friställda jordbrukare skulle beredas sysselsättning i andra verksamhetsgrenar. Sådana alternativa försörjningsmöjligheter för friställda jordbrukare har emellertid regeringen inte kunnat skapa. Delvis som en följd av detta har vi fått en stor skörd, särskilt på spannmålssidan, vilket har pressat regleringskassorna hårt. Med hänsyn härtill borde enligt min mening regleringskassorna ha tillförts mera pengar. Jag skall inte påyrka något sådant i detta sammanhang nu, men jag vill tydligt och klart ha sagt ifrån, att riksdagen inte bör vara främmande för att det kan bli nödvändigt att framöver tillföra regleringskassorna betydligt mer medel. Herr Johanson i Västervik berörde i någon mån regleringskassorna och jordbrukspriserna. När vi diskuterar de priser som jordbrukarna får bör vi emellertid beakta vilken liten del av konsumentkronan som går till jordbrukarnas arbetsandel — inte mer än 7 öre. Jag tror det finns anledning att påpeka detta, så att man inte i likhet med herr Johanson i Västervik inför konsumenterna uppförstorar betydelsen av detta. Jag vill också påpeka att regleringskassorna är kassor som jordbrukarna till stor del har fått vara med om att betala till, och i den mån staten sätter in pengar i regleringskassorna drabbar inte detta konsumenterna. Det skulle vara mycket mer att säga i denna viktiga fråga, men med hänsyn till det digra program som vi har framför oss denna vecka har jag sökt begränsa ' mitt anförande. Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Jordbruksministern har lagt fram en proposition som helt överensstämmer med den uppgörelse som har träffats med jordbrukets representanter. Låt mig få uttala min högaktning för jordbruksministern för att han har visat respekt för de ingångna överenskommelserna och inte givit sig på att ändra små detaljer här och var. Jordbruksministern har dessutom visat intresse för att verkligen nå resultat. Vi minns alla att chefen för jordbrukspriskommittén när förhandlingarna hade brutit samman förklarade i TV-rutan att alla resurser var uttömda, att man hade sträckt sig så långt som möjligt och att priskommittén skulle gå tillbaka till sitt utgångsbud. Så var uppenbarligen inte förhållandet, utan genom jordbruksministerns initiativ kunde man fortsätta och så småningom finna en annan lösning. Därmed är emellertid inte sagt att det ingångna avtalet har vunnit popularitet bland jordbrukarna. Det innebär visserligen några prisjusteringar uppåt men innebär för vissa grupper väsentliga prissänkningar. Därtill kommer att skördeutsikterna har försämrats genom förseningen av vårbruket. Detta betyder naturligtvis att bekymren är stora, och inkomstutvecklingen hotar uppenbarligen också att bli sämre. Herr Johanson i Västervik sade att den faktiska inkomsten är bra. Ser herr Johanson i Västervik då företagsmässigt på det svenska jordbruket, eller räknar han in exempelvis jordbrukarnas kapitalinkomster? Det är ganska viktigt att få reda på om så är förhållandet. Det har konstaterats i debatten att detta avtal leder till mycket små justeringar för konsumtionsindex, nämligen 0,1 procent. Det kan då finnas anledning att understryka, att om det skulle bli någon ytterligare stegring, beror den inte på avtalet med jordbruket, utan på kostnadsökningar som uppkommer genom andras åtgöranden. Trots att jordbruksministern har följt uppgörelsen finns ett antal reservationer fogade till utskottsutlåtandet, men samtliga de reservationerna gäller problem om vilka man inte har kommit överens, exempelvis en förstärkning av beredskapslagren. Jag vill erinra om att riksdagen genom 1967 års jordbruksbeslut knäsatte principen hur dessa saker skall regleras. Det har redovisats i en utredning, att förhållandena inte är tillfredsställande, och det redovisas också att utvecklingen har gått något förbi vad man tänkte sig. Man skall fortsätta med utredningen, men redan nu kan vi konstatera att det hade behövts en väsentlig förstärkning i det fallet, och jordbruksnämnden har begärt detta. Jag sade att uppgörelsen kanske inte var så populär. Samtidigt som vi förhandlade kom en räntehöjning, som betydde 75 miljoner kronor för det svenska jordbruket. Sedan kom den mycket omtalade traktorskatten, som kostar mellan 30 och 40 miljoner kronor. Det har vidare aviserats en kraftig stegring av fastighetsskatterna, som också kommer att belasta jordbruket. Finansministern sade häromdagen att traktorskatten hade beaktats i denna uppgörelse. Han sade att det var en paketlösning och att jordbrukarna hade accepterat även traktorskatten. Jag vet att jordbruksförhandlarna aktualiserade detta. Jag skulle tro att priskommittén i varje fall i inledningsskedet inte hade så stor anledning att diskutera saken, eftersom ju utformningen ännu inte var klar. I propositionen redovisas emellertid att det sker en förstärkning för jordbrukarna genom övergången till moms.

Propositionen om traktorskatten är dagtecknad den 7 mars, och uppgörelsen träffades den 15 mars. Hade man velat realbehandla detta, hade det funnits möjligheter för priskommittén att göra det, därest kommunikationerna med regeringen hade varit tillräckliga. Jag tror det är väsentligt att vi får ett klart besked av jordbruksministern, om dessa kostnader vid förhandlingarna har angivits och om de accepterats av jordbrukets förhandlare. är så inte fallet, kommer jag att tänka på en historia där hemma. De anställda runt om på gårdarna framställde ständigt krav på förbättrade inkomster med motivering att en av bönderna ökade ständigt lönen till sina anställda. De övriga bönderna sade till honom att han inte kunde fortsätta på det sättet. Då förklarade han: »Det kvittar vad jag ger dem i lön; jag spelar ändå av dem pengarna på poker när lördagen kommer.» Herr talman! Förhållandet här tycks vara det motsatta, priskommittén tog inte risken att jordbruket skulle få be hålla inkomsten, utan man såg till att man redan från början var helgarderad för att det skulle bli en förlust genom den obehagliga situation som uppstod när traktorskatten tillkom. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall först be att få säga till herr Jonasson att jag inte nämnde regleringskassorna i mitt anförande. Den polemik herr Jonasson förde mot mig var alltså fullständigt missriktad. Låt mig bara få säga något om traktorskatten, som både herr Jonasson och herr Eliasson i Moholm tagit upp här. Jag tycker att det skulle vara att underkänna jordbrukets förhandlingsdelegation, om man gör gällande, att den, sedan den fått upplysning om att en traktorsskatt skall införas, sitter och förhandlar och träffar avtal utan att göra sig underkunnig om vilka pålagor som jordbruket därmed kunde komma att drabbas av. Jag tror inte att jordbrukets förhandlingsdelegation är så sangvinisk.

Herr talman! Får jag uppfatta herr Johanssons i Västervik inlägg här så, att priskommittén har redovisat både formen för traktorskatten och vilka kostnader det därigenom skulle bli för svenskt jordbruk? En sådan upplysning är ganska värdefull. hanson sade sist vill jag bara säga att det inte var fråga om någon anmärkning på att utvecklingen har varit sådan. Jag bara frågade herr Johanson, om han tog hänsyn till företagsmässigt beräknade inkomster för jordbruket eller om han vid sidan om sådana inkomster räknade in också andra inkomster, såsom exempelvis kapitalinkomster.
Herr talman! Jag har inte, herr Eliasson i Moholm, sagt att utformningen av traktorskatten förelåg färdig i samband med att prisöverläggningar pågick. Vad jag har framhållit är att jordbrukets förhandlingsdelegation inte skulle ha kunnat vara så sangvinisk, att den sitter och träffar ett avtal utan att på något sätt göra sig underrättad om vilka pålagor som jordbruket kommer att få.

Herr talman! Herr Johanson i Västervik gjorde en liten reträtt nu. Jag får lämna en sakupplysning. Propositionen om traktorskatten är dagtecknad den 7 mars och jordbruksavtalet ingicks den 15. Alltså fanns möjlighet att lämna upplysningar om traktorskatten, och jag hoppas att de också lämnades.
Herr talman! Jag hade trott att, eftersom propositionen bygger på den träffade överenskommelsen mellan jordbrukarnas förhandlare och priskommittén, skulle det inte behöva bli så mycket tal om innehållet i uppgörelsen. Men samtliga talare har ju ägnat lång tid, efter det att de har uttalat sin högaktning och respekt, åt att ändå kritisera stora delar av uppgörelsen. De säger att den inte har vunnit popularitet hos jordbrukarna. Det beror ju på hur man presenterar en uppgörelse. Det missnöje som jordbrukarna kan ha med uppgörelsen bör ju riktas åt rätt håll. Det skall ju inte riktas mot regeringen, som helt och hållet har följt den överenskommelse som jordbrukarna ansåg sig kunna teckna under. Jag hade alltså inte tänkt, herr talman, att beröra innehållet i prisuppgörelsen i annat avseende än att jag inte kan låta bli att säga några ord om traktorskatten, eftersom den har blivit en dramatisk del i denna överläggning. Utskottsutlåtandet speglar ju inte det missnöje som herrarna gett till känna om uppgörelsens innehåll. Det har fogats fem reservationer till utskottsutlåtandet och tre av dem har med livsmedelsberedskapen att göra. Bara en av reservationerna gäller jordbrukets lönsamhet, nämligen den som berör traktorskatten som jag strax skall återkomma till. Den femte reservationen avser ökade spannmålsleveranser till u-länderna, men jag skall inte kommentera den eftersom fru Dahl förra gången frågan diskuterades på ett utmärkt sätt gav uttryck för vad både jag och vårt parti anser på den punkten. Herr talman! Jag betraktar det alltså som positivt att reservationerna till utomordentligt ringa del berör jordbrukets lönsamhet. Reservationerna om livsmedelsberedskapen kan ju inte på något sätt ha med jordbruket som sådant att göra, och de som står bakom utskottsutlåtandet kan ju inte alls anses vara jordbruksfientliga. Jag vill få detta fastslaget från början och hade också hoppats att vi hädanefter skulle kunna diskutera jordbrukspolitiken i en saklig och lugn atmosfär mot bakgrunden av den uppgörelse som träffades och som jag hundraprocentigt följde. Jag skulle vilja säga några ord om traktorskatten.

I detta sammanhang förde statens prisförhandlare in frågan om momsen och hävdade att denna skulle komma att innebära minskade utgifter för jordbruket som näring. Då framhöll jordbrukets förhandlare att skatteförändringar av detta slag inte borde få påverka prisuppgörelsen. I det läget var det känt att vi skulle få en traktorskatt; den exakta utformningen var man okunnig om, men frågan hade varit föremål för remiss. Att jordbrukarna inte ville ha traktorskatten är en helt annan sak. Jordbrukarna sade då naturligtvis att om momsen skall medräknas skall också den eventuella traktorskatten det. Men hela frågan avfördes. Märk väl att i propositionen stod inte ett ord om vare sig momsen eller traktorskatten, och det har alltså inte tagits Hänsyn till någon av dessa pålagor vid den slutliga utformningen. Ni skall inte läsa priskommitténs redovisning utan vad regeringen skriver i departementschefsuttalandet — ett uttalande som jag står för. Där hittar ni ingenting om momsen och ingenting om traktorskatten. Jag tycker att vi kan avföra frågan om traktorskatten från dagordningen. Det är alldeles klart att böndernas representanter nästa gång, när de med priskommittén diskuterar om inkomstutvecklingen för näringen, påpekar att den och den pålagan inkommit, men den dagen den sorgen! Låt oss i dag avstå från att diskutera denna fråga ty den är redan avskriven. Herr talman!

Jag säger detta som en övergång till frågan om vår livsmedelsberedskap. Samma reservanter har där målat upp en mycket dyster situation, och där är det inte tal om att vi har något överskott på livsmedel att skicka till andra länder. När vi diskuterar livsmedelsberedskapen skall vi ha ett par saker klara för oss. Först och främst skall vi veta vad det är vi talar om och vad vi skall trygga. Vi skall nu diskutera den beredskap vi behöver ha vid en avspärrning. Vi får inte blanda ihop beredskapssituationen vid en avspärrning med den situation som uppstår när landet befinner sig i krig. Vad jordbruksnämnden har utrett och vad vi talar om i propositionen är beredskapssituationen vid en avspärrning då landets produktionsapparat är intakt men då vi inte kan få in några produkter utifrån. Inte heller skall vi här blanda in den långsiktiga lösningen på detta problem. Det är inte den saken jag bar tagit upp i propositionen, utan jag talar där om situationen budgetåret 1969/70. Den saken skall man ha i minnet när denna fråga diskuteras. Reservanterna gör gällande att vi skulle behöva ungefär en tiodubbling av jordbruksprodukter och förnödenheter för att säkerställa livsmedelsförsörjningen under en treårig avspärrningstid och med de kriskostnormer som jordbruksnämnden har uppställt vid sin översyn. Jag kan nu inte förstå vad det skall tjäna till att måla upp en så felaktig bild och teckna en sådan katastrofsituation. Den hör inte på något sätt hemma i verklighetens värld. Påståendet att vi skulle behöva en tiodubbling av beredskapslagren är grovt missvisande. Av jordbruksnämndens översyn framgår att beredskapslagringen av livsmedel är tillfredsställande med rådande Ööverskottsproduktion. Vad beträffar sådana produktionsmedel som handelsgödsel och oljekraftfoder har nämnden på basis av vissa förutsättningar kalkylmässigt räknat fram ett ökat lagringsbehov, som i dag kostnadsmässigt ligger ungefär 35 procent över de nuvarande lagringskostnaderna. Men som jag utförligt har redovisat i propositionen har regeringen inte ansett sig kunna tillstyrka en ökning av lagringsberedskapen i enlighet med nämndens förslag. Jag vill än en gång framhålla att vad vi här diskuterar är budgetåret 1969/70, inte en tänkt situation 1975. Vi anser att det först bör undersökas om landets behov av proteinrikt foder kan tillgodoses även på andra vägar än nu, t.ex. genom odling inom landet av åkerböna. Det ingår också i uppgörelsen att vi satsar pengar på forskning för att öka. produktionen av proteinrikt foder här hemma och därigenom göra oss mindre beroende av import utifrån. När jordbruksnämnden gjorde sin utredning var det inte känt att jordbrukarna och staten skulle komma överens om denna satsning. Vidare har lantbruksstyrelsen, som förfogar över ganska mycket av expertis, förordat att man skall undersöka möjligheterna att utnyttja urea. Det förhåller sig uppenbarligen inte, såsom reservanterna menar, så att all sakkunskap dömer ut möjligheterna att utnyttja urea som foderprotein. Det finns erfarenheter från Förenta staterna som tyder på att dessa möjligheter är ganska betydande. Herr talman! Reservanterna anför att de av jordbruksnämndens översyn fått det totalintrycket att beredskapsläget i fråga om livsmedel avsevärt försvagats under senare tid. Jag har frågat mig hur det kan vara möjligt att göra ett sådant påstående och vad det skall tjäna till. Det är något för mig helt obegripligt. I själva verket vet ju alla ledamöter av denna kammare att det efter 1967 års riksdagsbeslut om de jordbrukspolitiska riktlinjerna inte skett någon minskning av självförsörjningsgraden. Herr Jonasson målade ju en ganska ljus bild av situationen. Han pekade på att tekniken går framåt, så att vi kan utvinna alltmer jordbruksprodukter på en minskad areal, och att mjölkproduktionen per ko ökar med cirka 4,5 pro cent. Det är riktigt. Men hur kan man då mot bakgrunden av att vi har en självförsörjningsgrad, som aldrig varit högre än just nu, och dessutom har ökat beredskapslagren, göra gällande, att beredskapsläget avsevärt försvagats under senare tid? Dessutom innebär det förslag vi diskuterar en förstärkning av livsmedelsberedskapen. Jag tillbakavisar alltså påståendet att beredskapsläget skulle ha försvagats avsevärt under senare tid. Det är direkt felaktigt. Vi har inte på långt när genomfört 1967 års beslut om en 80-procentig självförsörjningsgrad, och vi skall rimligtvis inte lägga upp de beredskapslager som behövs vid en sådan självförsörjningsgrad ett tiotal år i förväg. Beredskapslagren skall väl i stället följa självförsörjningsgradens utveckling. I och med att vi når fram till en 80-procentig självförsörjningsgrad får vi öka livsmedelsberedskapen. : Reservanterna har också förordat att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas för utredning av livsmedelsberedskapen, och man har tänkt sig att däri skall ingå representanter för de politiska partierna. Jag har svårt att ansluta mig till detta förslag. Jordbruksnämndens utredning är ju inte helt slutförd, och vi vet alla att denna nämnds sammansättning är sådan att den speglar samhällets olika intressegrupper. Det kraftiga bevisvärde som reservanterna ger jordbruksnämndens utredning tycker jag talar för att man kan låta den slutföra sitt arbete innan någon ny arbetsgrupp tillsättes. Herr talman! Jag vill till sist bara med några ord beröra reservanternas begäran om att jordbruksnämndens beredskapssektion skall omvandlas till en beredskapsbyrå och samtidigt erhålla viss personalförstärkning. Jag kan mycket väl hålla med om att utvecklingen i détta avseende kräver en oavlåtlig uppmärksamhet och att det behövs en mycket noggrann planering inom nämnden. Men för att möta utvecklingen har nämndens organisation på beredskapsområ det gjorts tämligen flexibel, och regeringen har också i propositionen föreslagit att nämnden skall få medel för en fortsatt högklassig utredningsverksamhet. Om beredskapsfrågorna handläggs inom en beredskapsbyrå eller inom en fristående sektion torde inte ha alltför stor betydelse, och i vart fall kan det inte hävdas att det är av avgörande betydelse för vår livsmedelsberedskap.

Herr talman! Jordbruksministern säger att han inte hade väntat sig att det skulle framföras kritik mot regeringen med anledning av den träffade uppgörelsen. Jag har för min del inte kritiserat regeringen för uppgörelsen — jag bar bara konstaterat hur läget är både för konsumenter och för producenter. Men statens förhandlare representerar väl ändå regeringen, och jag har svårt att tänka mig att man låter förhandlingarna spricka, med risk för att det skall bli konflikt, utan att ha kontakt med uppdragsgivaren. — Sedan är det en annan sak att det var bra att jordbruksministern efter hand ändrade på förhållandena, :så att förhandlingarna återupptogs. Vad beredskapslagringen beträffar är det riktigt som jordbruksministern säger, att denna har mindre samband med prisuppgörelsen. Den frågan berör kanske för övrigt konsumenterna mer än producenterna. Saken är ju den att det ansvariga ämbetsverket ser allvarligt på beredskapslagringen och har lagt fram ett förslag som får betraktas som ett minimum i avvaktan på att den utredning som ämbetsverket nu genomför skall ge resultat. Det är till detta minimiförslag som vi reservanter från oppositionen har anslutit oss.

Herr talman! Jordbruksministern säger att regeringen har följt uppgörelsen, och det är riktigt. Vad jag för min del tidigare ville konstatera var att den uppgörelse, som tidigare gällt, inte har givit jordbruket vad man hade beräknat — detta på grund av att regeringen inte har klarat den alternativa sysselsättningen.

Herr talman! Jag började mitt anförande med att ge statsrådet en eloge för att han i propositionen hade tagit den uppgörelse som skett. Nu säger statsrådet att vi angriper regeringen och att han hade hoppats på en lugn utveckling inom jordbrukspolitiken. Såvitt jag vet har vi alltid försökt sträva efter den linjen. Det var sannerligen inte vi, herr statsråd, som år 1966 gjorde det stora utspelet med drastiska åtgärder mot jordbruket, vilka man kanske i viss mån nu är beredd att modifiera. Jag begärde inte något uttalande på denna punkt, herr statsråd, men även jag hoppas att vi skall kunna diskutera dessa problem i lugn anda. Nu gäller det emellertid den uppgörelse som statsrådet accepterat. Jag ville egentligen få vidimerat om finansministerns påstående i fråga om traktorskatten var riktigt. Han sade att alla uppgifter hade lagts på bordet. Ur priskommitténs bedömning framgick fördelen för jordbruket med ett införande av moms. Däremot stod inte ett ord om kostnaden för att införa traktorskatten. Det fanns inget som helst skäl varför inte denna skulle anges, om man här skulle göra en riktig bedömning; regeringen hade redan då beslutat om hur traktorskatten skulle utgå och vad den skulle komma att kosta det svenska jordbruket. Får jag fatta herr statsrådets inlägg så att dessa redovisningar överlämnades till priskommittén, som i sin tur framförde dem, och att enligt regeringens uppgift förhandlarna också varit med på detta? I så fall är det all right. Men om man inte lämnat dessa uppgifter, finns det nog all anledning att påpeka att förhållandena inte är som de borde vara. Parterna har då inte visat den uppriktighet mot varandra som jag anser hade varit nödvändig.

Herr talman! Jag vill också påminna jordbruksministern om att vi inte riktat någon som helst kritik mot den träffade prisöverenskommelsen. Den har helt accepterats av utskottet i dess helhet. När jordbruksministern därför säger att vi inte skulle behöva diskutera jordbrukspolitiken, skjuter han litet över målet. Jordbruksministern säger sedan att ingen reservation berör jordbrukets inkomstläge och lönsamhet. Det vore meningslöst med en sådan reservation. Vad som har tagits upp är de kommentarer till jordbrukets lönsamhet och ekonomiska ställning som priskommittén gjort och som även statsrådet gjort, och dessa är enligt vår åsikt felaktiga, eftersom de vill låta påskina att jordbruket har en tillfredsställande inkomstutveckling. Så är icke fallet. Jordbruksministern säger vidare att någon minskning av försörjningsgraden inte skett. Nej, inte än så länge. Tack vare att vi har haft goda skördar har det hittills gått bra. Om detta år vet vi däremot ingenting. Det kan hända att vi kommer ned i 80 procent, kanske i 70 procent av vår försörjning, med de utsikter som finns i år. Regeringen har sitt sikte inställt på 80 procent och därför är det viktigt när herr statsrådet säger att vi successivt måste bygga upp beredskapen. Det är också detta som vi har yrkat på. Vad gäller traktorskatten vill jag bara konstatera, att det är möjligt att det inte skulle ha blivit någon debatt om den, om inte denna priskommitté hade varit så oblyg att den räknade med en vinst på momsen för jordbrukarna på 40 miljoner kronor. Vi vet att traktorskatten kommer att ge oss 40 miljoner kronor i ökade utgifter. När momsen en gång infördes räknade finansdepartementet med att staten på den skulle förlora 740 miljoner kronor, men arbetsgivaravgiften skulle ge tillbaka 725 miljoner kronor. Alltså skulle 15 miljoner kronor stanna ute bland allmänheten eller före 'tagarna. Hur kan då jordbrukarna ensamma förtjäna 40 miljoner kronor, när :skillnaden bara är 15 miljoner kronor «enligt finansdepartementets beräkningar den gången momsen infördes? Skall vi lämna traktorskatten åt sidan, :som statsrådet säger, bjuder konsekvensen också att man inte räknar med en vinst för jordbrukarna på 40 miljoner kronor, ty därom vet man ingenting. Jag hoppas att herr statsrådet kan klara upp för oss hur man har kommit fram till de 40 miljoner kronorna.
Herr talman! Låt mig först ta upp herr Antbys inlägg! Han förklarar att han inte riktar någon kritik mot den träffade uppgörelsen, men han kritiserar statens förhandlare, och de är representanter för regeringen. Vidare försöker han antyda att det inte skulle finnas någon god kontakt mellan regering och förhandlare och att jag skulle behöva falla dessa i ämbetet. Det gjorde jag i själva verket inte, ty våra förhandlare hade ingenting emot att fortsätta förhandlingarna. Båda parter hade emellertid hamnat i ett läge, där de be 'hövde ha någon som sparkade i gång det hela. Statens förhandlare är utan tvivel hårda personer, men jag kan försäkra kammarens ledamöter att jordbrukarnas förhandlare inte heller är dåliga när det gäller att föra sin talan. De har rätt starka nypor och kan vara nog så obehagliga att ha att göra med. Men jag har inget ont sagt om dem; det är ju så med förhandlare. Så till frågan om beredskapssituationen! Herr Antby menade att det var oansvarigt att man nu inte följde ämbetsverket, som hade föreslagit att man redan detta budgetår skulle öka lagret av oljekraftfoder. Jag ansåg inte att detta förslag skulle tillstyrkas, och jag har redovisat skälen i propositionen. Det saknas ingalunda stöd för den ståndpunkten. Jag nämnde i mitt förra anförande att lantbruksstyrelsen hade rått oss att undersöka möjligheterna att utnyttja urea som ersättning för foderprotein. Det viktigaste är emellertid den forskning som vi tillsammans har lagt ned pengar på. Tio miljoner kronor satsar vi för att få fram proteinrikt foder inom landet, och det är mycket bättre; då behöver vi mindre utifrån. Regeringen har alltså på goda grunder ansett att man inte behöver ta hänsyn till jordbruksnämndens förslag detta budgetår. Dessutom kommer jordbruksnämnden i sina fortsatta utredningar om vårt framtida livsmedelsbehov och vårt behov av produkter av det aktuella slaget att just ta hänsyn till denna inhemska forskning och odling. Jag kan inom parentes nämna att flera av kammarens ledamöter har ivrat för att en sådan produktion skall komma i gång och att vi skall satsa medel på den. Jordbruksnämndens förslag skall alltså ses mot den bakgrunden, att man inte hade klart för sig att uppgörelsen mellan staten och jordbrukarna innebar 10 miljoner kronor till en satsning på inhemskt foderprotein. Det enda man hakar sig fast vid är tydligen traktorskatten. Jag försökte i mitt första inlägg klarlägga den frågan för att få bort den från dagordningen. När man diskuterade den sannolika inkomstutvecklingen tog man alltså ingen hänsyn till momsen. Varför skall man då nu ta hänsyn till traktorskatten? Om ni vill det kan vi naturligtvis vid nästa årsskifte ta hänsyn till momsen och traktorskatten — ty då måste vi ta hänsyn till båda. Vinner jordbruket något på det? Svaret är nej. Det är en ganska underlig inställning att statsmakterna på grund av att uppgörelse har träffats om priserna på jordbrukets produkter skulle vara förhindrade att framlägga några som helst förslag till ökade utgifter och skatter. Låt oss alltså avskriva frågan om traktorskatten — den är ingen konfliktfråga. Jordbrukets förhandlare hade helt klart för sig att en traktorskatt skulle införas, och de sade att om momsen skall räknas med skall man även ta hänsyn till traktorskatten. Om ni läser vad departementschefen skriver ser ni att hänsyn tas varken till momsen eller till traktorskatten. Herr Hansson i Skegrie riktar kritik icke mot uppgörelsen utan mot beskrivningen av lönsamheten och av utvecklingen inom jordbruket, i första hand då den beskrivning som priskommittén har gjort. Man var överens om att den faktiska inkomstutvecklingen var tillfredsställande, och jag tror inte att herr Hansson i Skegrie i departementschefsuttalandet kan peka på några felaktigheter i bedömningen. Han håller med om att vi under de senaste åren har haft onormalt goda skördar, eftersom betingelserna varit mycket goda. Men nu menar han att de dåliga betingelser som vi nu skulle ha leder fram till ett dåligt skördeutfall. Jag är inte beredd att nu ha någon mening om skördeutfallet i år — sannolikt kommer det att bli gott. Sedan vi förra veckan diskuterade jordbrukspolitiken har — inte på grund av regeringens åtgärder men tack vare andra makter — läget förbättrats. Vädret har undergått en radikal förändring, och det är möjligt att min bön om en normalskörd inte bara blir hörd utan att skörden blir stor även i år. Det vet vi alltså ingenting om ännu, men så mycket är klart att vi har långt till målet — en 80-procentig självförsörjningsgrad. Då finns det heller ingen anledning att hålla beredskapslager som är avsedda för den självförsörjningsgraden. Varför är då denna självförsörjningsgrad så hög trots att det uppenbarligen äger rum en arealminskning? Jo, anled ningen är helt enkelt den att vi — som varje bonde känner väl till — får större grödor på mindre areal; det är inte den bästa jorden man gör sig kvitt. Och vi får mer mjölk från färre kor, det har herr Jonasson målande beskrivit för kammarens ledamöter. Om man noggrant granskar propositionen finner man att situationen även på beredskapsfronten är betryggande. Det gläder mig att ingen från denna talarstol har vågat vidhålla påståendet att beredskapsläget väsentligt skulle ha försämrats, som hävdas i reservationen. Det påståendet är definitivt felaktigt.
Herr talman! Vad beträffar beredskapssituationen har i. varje fall jordbruksnämnden skrivit att en förbättring är oundgängligen nödvändig. Därför hade det väl varit angeläget att i enlighet med reservanternas förslag nu ta det första steget. Det är möjligt, som statsrådet säger, att beredskapssituationen har förbättrats. Det är väl å andra sidan lika klart att vi med den utveckling som skett kalorimässigt kan täcka in beredskapen. Men det är också möjligt att fördelningen av resurserna inte är den riktiga i händelse av en avspärrning. Statsrådet kom också ytterligare in på frågan om traktorskatten. Han ville att vi nu definitivt skulle avskriva den frågan. Det förstår jag att han vill. Låt mig bara klargöra att man inom jordbrukarleden i hela den debatt som föregick uppgörelsen räknade in de 50 miljoner kronor som momsen skulle ge såsom en förbättring av jordbrukarnas ekonomiska standard. Efter detta kom belastningen av traktorskatten. Om våra förhandlare inte var upplysta om vilka summor det gällde tycker jag alltså att det är ganska självklart att man skall täcka in den kostnaden. Jag vidhåller min uppfattning att man här förfarit felaktigt.

Herr talman! Nej, herr jordbruksminister, jag har ingen anledning att kritisera statens förhandlare. Det hör väl till saken att de som förhandlar representerar sina uppdragsgivare och har att företräda sin parts intressen. Vad jag hade några funderingar kring gällde, som jordbruksministern mycket riktigt antydde, kontakterna mellan statens förhandlingsdelegerade och jordbruksministern. Nu bekräftar jordbruksministern att kontakterna hela tiden varit goda. Man får alltså räkna med att jordbruksministern var på det klara med att förhandlingarna vid detta tillfälle skulle brytas. Sedan fann man efter några dagar att tiden var inne att ta upp dem igen.
Herr talman! Jordbruksministern sade att han nu ville avföra frågan om traktorskatten ur diskussionen. Det förstår jag så väl. Men det är väl ändå, herr jordbruksminister, en klar regel som vi här i riksdagen handlar efter, att man skall ta hänsyn till de beslut som redan fattats. Vad som beslutas senare är en annan historia. Momsen var beslutad när uppgörelsen träffades. Då kan man väl inte ta upp även den frågan vid en framtida justering. även arbetsgivaravgiften var beslutad, och då får väl dessa båda beslut kvittas mot varandra. Kommer sedan traktorskatten eller andra pålagor, som har positiv eller negativ effekt, så bör man väl ta hänsyn härtill i ett kommande resonemang om Ppriserna. Jordbruksministern sade vidare, att han bett en bön om en normal skörd. Vi bör naturligtvis vara tacksamma för en sådan. Men om jag fattade jordbruksministern rätt var han rädd för en skörd som är bättre än den normala. Jag tror nog att kammarens ledamöter fick intrycket, att jordbruksministern betraktade en bättre skörd som någonting olyckligt. Men det kan väl inte vara annat än bra om vi får en god skörd, även om vi måste sälja en del av denna till reducerat pris. En sådan försäljning ger i alla fall landet ytterligare miljoner kronor i inkomst. En bra skörd ger också människor i den svältande världen någonting att leva av. Det är väl ändå ett fattigdomsbevis om vi inte kan reglera sådana saker på annat sätt än genom att önska en skörd som inte är tillräckligt stor. Jag hoppas att Vår Herre skall lyssna även till andra böner än jordbruksministerns, även om de inte kommer från samma höga nivå.

Herr talman! Jag skall ta upp en debatt senare med herr statsrådet om beredskapen, jag hinner inte med det nu. Jag skall ta upp en enda sak, nämligen försöket att smita undan med hänvisning till att det pågår en forskning om ureas användning som foder. Den forskningen har man haft i gång sedan början av 1900-talet och man har ännu inte kommit fram till någon definitiv lösning av hur detta ämne skall kunna utnyttjas mera praktiskt. Man har i varje fall kommit så långt att det kan användas i mycket små mängder. Danska försök har t.ex. visat att man kan använda cirka 150 gram urinämne tillsammans med 5 å 6 kilo kraftfoder. Herr statsrådet tycks anse att vi skall kunna ersätta kraftfodret med urinämne eller urea, som det också kallas. Detta är helt omöjligt. Urean kan inte bli något annat än ett tillskottsfoder till annat foder. Att inhibera ökningen av kraftfoderlagren med hänsyn till den forskning som pågår torde vara utomordentligt farligt. Varför väntar vi i så fall inte även på annan forskning, t.ex. inom försvaret? Där pågår ständigt forskning om nya vapen. Varför köper man då kontinuerligt vapen om man håller på att forska om nya? Det är ett mycket ologiskt resonemang herr statsrådet för. odlingen, åkerbönor, sojabönor etc. hoppas även jag att vi skall göra framsteg på detta område så småningom. Men jag vill erinra om att när vi diskuterade forskningsanslagen till lantbrukshögskolan och ville ha en förstärkning av den radiobiologiska delen — man kan på den radiobiologiska institutionen avsevärt förkorta den tid som åtgår för förädling, urval, forskning etc. — sade regeringen nej till detta. Det är också inkonsekvent. Herr statsrådet har alltså mycket svaga argument att hänvisa till när han anser att vi skall minska beredskapslagringen av kraftfoder därför att det pågår en forskning, som delvis varit i gång sedan 1900-talets början.
Herr talman! Det hade varit rationellt om herr Hansson i Skegrie hade lyssnat på mina tankemödor när jag stod i talarstolen. Det hade underlättat samtalet oss emellan. Att som herr Hansson i Skegrie göra gällande att propositionen skulle innebära att man inhiberar eller minskar lagret av kraftfoder är fullständigt horribelt. Vi har 65 miljoner kilo kraftfoder och det var frågan om att under nästa budgetår inte utöka det i avvaktan på bl.a. urean — som jag inte gjorde till någon stor sak — men framför allt på den utredning, på vilken vi tillsammans med bönderna har satsat 10 miljoner kronor för att få fram inhemskt proteinfoder. Det är alltså inte fråga om att göra oss kvitt eller minska de lager vi har. Vi behöver säkert mer foderspannmål utifrån men vi skall se vilka möjligheter vi har inom landet att utöka lagret och ersätta det med inhemsk produktion. Det var inget försök att smita undan, herr Hansson i Skegrie. Det finns klart redovisat i propositionen och jag har redovisat det i flera inlägg här. Jordbruksnämnden som har att göra en slutgiltig översyn kommer att ta hänsyn till våra möjligheter att skapa ersättningsprodukter. Det har nämligen inte alls invägts i deras förslag. Det förekommer intressanta saker på detta område. Jag vet inte om kammarens ledamöter gav akt på att tidningarna häromdagen meddelade att det finns en fabrik här som gör vegetabiliskt protein och kan klara en årsproduktion motsvarande 50 miljoner kilo kött. Det är sådana saker som jordbruksnämnden skall beakta i sina fortsatta utredningar och som inte har beaktats i den utredning som ligger till grund för dess förslag. Låt oss komma ihåg att jordbruks-- nämndens beräkningar gäller ett tänkt läge 1975 med en självförsörjningsgrad av 80 procent. Propositionen gäller nästa års beredskapslagring. Jordbruksnämnden har alltså i sitt förslag inte be-- aktat ersättningsproduktionen. Vi har för närvarande ett mycket stort överskott av brödspannmål. Jag är glad över att ingen har vågat påstå: att situationen skulle ha försämrats. Det är litet generande att man i reservationen gör gällande att vi har ett stort överskott både nu och framöver så att vi kan öka vår export till u-länderna, medan samma personer i en reservation: målar upp en skräckbild av beredskapssituationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av yrkandet i reservation 2 angående Sveriges åtagande enligt 1967 års konvention om livsmedelshjälp. Först ett par ord om det avsnitt i 1967 års konvention som motionen och reservationen ansluter sig till! 1967 års konvention om livsmedelshjälp skall i princip gälla i tre år. I artikel 2 om internationell livsmedelshjälp anges den kvantitet som behövs till omedelbar livsmedelshjälp till 4,5 mil joner ton årligen. Deltagande länder kan tillskjuta detta som vete, spannmål av annat slag eller dess motvärde i forn av kontanter. I andra stycket i artikel 2 om internationell livsmedelshjälp heter det: »Minimibidraget från varje land som är anslutet till konventionen är fastställt enligt följande», och så räknas 17 länder upp plus den europeiska ekonomiska gemenskapen, och deras andelar nämns. Jag räknar inte upp dem alla, men Sveriges andel är 1,2 procent av det totala beloppet. Detta gäller alltså ett minimibidrag. I fredags tog fru Dahl upp en debatt som möjligen hade hört hemma i diskussionen om den långsiktiga u-hjälpen, som vi behandlade förra veckan. Vad det nu gäller är en kortsiktig sak, som i motionen och i reservationen är tidsbegränsad till två år, eftersom konventionen måste förnyas den 1 juni 1971, då treårsperioden går ut. Detta gäller alltså dagens situation och avser den hjälp som behövs för att folk i vissa u-länder över huvud taget skall överleva och få nytta av den ökade egna livsmedelsproduktion som det långsiktiga livsmedelsprogrammet syftar till. Motionen och reservationen strider alltså inte mot det långsiktiga livsmedelsprogrammet. Som en av motionärerna tycker jag det är angeläget att slå fast dessa fakta, eftersom den som lyssnade till fru Dahl i fredags men inte har läst motionen kunde få en mycket egendomlig uppfattning om vad motionen egentligen innehåller. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Vi hade en ganska omfattande debatt om dessa frågor i fredags, och jag skall därför försöka undvika att förlänga denna debatt i onödan. Jag vill bara bemöta vad herr Rimås sade just nu om att det inte skulle finnas någonting motstridigt i motionens och reservationens syfte och vårt mera principiella program för biståndsverksamheten. Jag vill upprepa vad som har sagts tidigare, att vi på socialdemokratisk sida har hållit synnerligen hårt på att vi i de begränsade livsmedelssändningar som fortfarande är nödvändiga skall ha ett program som uppfyller önskemålen från u-landssidan och från de internationella förmedlingsorganens sida. Det innebär i detta fall att vi skall ha ett utbud av flera olika varor, så att man kan välja mellan dem och ta hänsyn till de behov som finns hos mottagarna samt att vi också ger en viss del i form av kontantbidrag. Motionerna och reservationen syftar däremot till att ensidigt binda våra leveranser till ett visst varuslag. Detta står emellertid inte alls i överensstämmelse med de omedelbara behoven. I årets statsverksproposition har vi i själva verket ökat vårt bidrag till det internationella livsmedelsprogrammet med nästan fem miljoner kronor. Detta har vi gjort därför att vi där verkligen erbjuder, såsom ett av de få givarländerna, flera varuslag och hälften av bidraget som kontantbidrag. Vad innebär det? Jo, det innebär att man har möjlighet att snabbt rekvirera den vara, bl.a. vete, som man kan behöva och att man också kan använda kontantbidraget till att köpa sådana varor som man annars inte skulle kunna få tag på. Detta gäller bl.a. proteinrik kost, som det är mycket viktigt att snabbt kunna föra in vid en katastrofsituation. Detta har ju varit en av de stora och viktiga lärdomarna bl.a. från Biafrakatastrofen, nämligen att det inte lönar sig att forsla stapelvaror — och det är också onödigt dyrt — men att man däremot snabbt måste kunna komma in med högvärdiga näringsmedel.

Herr talman! Det finns ingen anledning att på nytt dra upp samma debatt som vi hade i fredags; jag skall också helt avstå från det. Jag vill här bara konstatera att, även om man på socialdemokratiskt håll, som fru Dahl säger, har denna åsikt, så finns det inget tekniskt hinder för att — som vi så försiktigt uttrycker det — pröva om ökade livsmedelsleveranser i form av vete för Sveriges del kunde komma till stånd under denna korta period. Jag vet att Ola Ullsten har begärt ordet efter mig. Han får väl gå närmare in på vad han tycker om livsmedelshjälpen i stort.
Herr talman! När sådana leveranser som det här är fråga om genomförs sker detta i mycket nära samarbete mellan jordbruksdepartementet, finansdepartementet, utrikesdepartementet, SIDA och jordbruksnämnden och dessutom ett antal försäljningsorganisationer förutom de internationella organen. Regeringen har alltså alla möjligheter att ta sådana hänsyn. Jag vill understryka att det inte kan bli fråga om att i sådana situationer sätta svenska avsättningsönskemål före mottagarnas behov. Jag kan fortfarande inte förstå vilket syfte man på borgerlig sida har. Om det bara är detta man menar i motionen och reservationen, är de ju fullständigt meningslösa. Har man däremot ett annat syfte, att binda våra leveranser, då kan jag förstå dem.

Herr talman! Jag kan inte uppfatta att någon i denna debatt eller i någon annan debatt har sagt något som gav minsta anledning för vad fru Dahl sade nu senast, nämligen att vi inte skall anpassa våra livsmedelssändningar uteslutande efter våra egna önskemål om att bli av med vår överproduktion utan med hänsyn till u-ländernas behov. Självklart är det u-ländernas behov som är det centrala. Det har det varit i alla de framstötar som vi har gjort tidigare och som har gjorts från vår sida här i dag. Jag begärde emellertid, herr talman, ordet inte så mycket med anledning av vad fru Dahl sade i dag — det var trots allt ganska oförargligt — utan mera på grund av det anförande hon höll i fredags. Hon påstod då helt frankt att socialdemokraterna »i strid med de borgerliga» bestämt och konsekvent hävdar att försörjningsfrågan för u-länderna bara kan lösas genom att dessa förbättrar sin egen jordbruksproduktion. Jag kan inte föreställa mig att det finns någon i denna kammare — och jag tror inte det finns någon utanför heller — som kan u-landsfrågan det allra minsta, som på fullt allvar har hävdat att u-ländernas folk i längden skall leva på livsmedel som produceras i industriländerna. Jag kan alltså inte finna att hennes utfall mot de s.k. borgerliga har någon som helst täckning. När fru Dahl sedan fick en chans att i en replik närmare utveckla vad hon egentligen avsåg, tog hon inte den chansen, utan då for hon ut i en ännu yvigare beskyllning och påstod — jag har inte citatet här — något i den stilen som att socialdemokraterna för en mera progressiv u-hjälpspolitik över huvud taget. Nu har vi ju redan behandlat utskottsutlåtandet om u-landshjälpen, varför jag inte skall ta upp det sista påståendet, även om det utan tvekan hade varit ganska intressant att få höra fru Dahls förklaring till att socialdemokraterna för en mera framsynt och generös u-landspolitik än mittenpartierna har gjort. Om man ser tillbaka på situationen i fråga om u-ländernas livsmedelsförsörjning kan man väl konstatera, att i viss mening är den situation, som man har hamnat i för närvarande, ganska ny. Tidigare kunde den även då ganska snab ba befolkningsökningen i u-länderna mötas i stort sett med uppodling av nya områden. Men mot slutet av 1950-talet ungefär — det gäller framför allt de sydasiatiska länderna och där har ju också problemen varit störst — var i stort sett alla arealer ianspråktagna, i varje fall alla arealer som stod till förfogande med hänsyn till den jordbrukspolitik som man bedrev och bedriver i Indien med ganska tama försök till reella jordreformer. Samtidigt som man alltså inte längre hade några möjligheter att öka odlingsarealen, fortsatte befolkningstillväxten i snabbare takt än tidigare i historien. Den livsmedelskris som blev en naturlig konsekvens av denna situation kunde klaras endast genom mycket ansenliga livsmedelssändningar framför allt från USA, men även från andra länder, bland dem Sverige. Man räknar med att enbart på den indiska halvön försörjdes närmare sex miljoner människor genom dessa sändningar. Vi föreslog från mittenpartierna att de svenska bidragen till denna katastrofhjälp — det var det som det var fråga om — skulle öka. Tydligen är det det som fru Dahl menar är en politik i strid mot principen att u-länderna måste klara sin livsmedelsförsörjning genom egen produktion. Aftonbladet har varit inne på liknande tankegångar. Tidningen skrev i en ledare för någon tid sedan att de amerikanska sändningarna »varit förödande, fastän de förvisso givit amerikanska farmare goda inkomster». Konsekvensen av detta resonemang — jag vet inte om fru Dahl vill tillspetsa det så hårt som Aftonbladet gör — borde ju rimligen bli att det riktiga för USA och för andra länder som deltagit i dessa aktioner hade varit att låta de sex miljonerna indier och andra som fick del av denna hjälp svälta ihjäl. Jag vill ändå inte tro att detta är eller var fru Dahls och Aftonbladets tanke utan tror att det är ett av många exempel på hur man låter en i och för sig riktig princip i u-landsdebatten leda fram till helt orimliga praktiska slutsatser. De flesta u-länder har betydligt bättre förutsättningar för jordbruksproduktion än de flesta industriländer. I andra länder kan förutsättningarna sägas vara ungefär lika goda. Av brist på kapital och tekniskt kunnande har man inte kunnat utnyttja förutsättningarna. Medan i industriländerna en jordbruksbefolkning på ungefär 15 procent av den totala befolkningen kan producera mera livsmedel än vad som konsumeras — det varierar självklart från land till land — kan en jordbruksbefolkning på 80 procent i u-länderna inte klara sin befolkning undan svält. Härtill kommer att alla industriländer för att skydda sin produktion håller u-länderna borta från sina marknader, försvårar för u-länderna att exportera de överskott som trots allt finns på vissa produkter. Nu kommer det tydligen att uppstå överskott på allt fler produkter. Den ganska hänsynslösa jordbruksprotektionismen från de rika ländernas sida, även från Sveriges, har lett till att medan jordbruksprodukter från u-länderna under 1950 och 1960-talen i genomsnitt blivit 2 procent billigare per år har jordbrukarna i de rika länderna fått ut 2 å 3 procent högre priser trots överproduktion. Vilka blir då våra slutsatser av denna beskrivning, som jag tror att de flesta kan acceptera åtminstone i stora drag? Jo att vi för det första genom tekniskt bistånd skall hjälpa u-länderna till effektivare brukningsmetoder för att de på det sättet skall få ut större effekt av den insatta arbetskraften. För det andra måste vi hjälpa dem med forskning så att de kan få fram grödor som passar bättre för deras klimatiska förhållanden, en forskning som givetvis också kan ha betydelse på andra områden. För det tredje måste vi hjälpa u-länderna med kapital så att de kan köpa konstgödsel och så att de kan finansiera bevattningsanläggningar, siloanläggningar, etc.

Och för det femte — och det är det viktigaste på lång sikt — måste industriländerna vara beredda att i större utsträckning öppna sina marknader för u-ländernas produkter. Vi har så mycket större anledning att ta den politiken på allvar i ett läge då flera u-länder håller på att få en överproduktion på en hel del viktiga produkter såsom vete och ris. På socker har de länge haft en överproduktion. Man skall dock ha klart för sig att när man här talar om överproduktion på livsmedel i u-länderna är det i en rent kommersiell mening. Det är klart att det inte är fråga om överproduktion om man mäter med hänsyn till u-ländernas näringsstandard — då råder fortfarande en allvarlig bristsituation. För att klara industrialiseringen, behovet av utländsk valuta o.s.v. måste u-länderna helt enkelt acceptera en relativt låg näringsstandard. Det är nödvändigt att arbeta med alla de fem åtgärder jag nämnde samtidigt. Som Aftonbladet skriver skulle hjälpsändningar till u-länderna förvisso få förödande konsekvenser, om de fick utgöra ett alternativ till den politik som går ut på att öppna industriländernas marknader för ökad jordbruksexport eller ett alternativ till kapitalhjälp för produktionsförbättringar i u-länderna. Nej, hjälpsändningarna måste ses som en övergångsåtgärd för den typ av krissituationer som har präglat delar av 1960-talet. Vi kan inte heller räkna med att lägre jordbrukstullar i industriländerna skulle hjälpa särskilt långt, om vi inte sam tidigt är beredda att medverka till att skapa bättre produktionskapacitet i uländerna, så att man där också får någonting att sälja. Dessutom måste vi självklart räkna med att det inte är politiskt realistiskt att tro att man skulle kunna åstadkomma en snabb och radikal förändring av industriländernas handelspolitik på jordbruksområdet, även om det är sådana förändringar vi måste inrikta arbetet mot på lång sikt, självfallet då väsentligen på det internationella planet. I detta perspektiv är de olika meningar om Sveriges andel av bidragen till livsmedel som kommit fram i denna debatt knappast av något principiellt intresse. Eftersom vi är ense om att livsmedelshjälp är nödvändig är det bara fråga om hur stor andel av insatserna där som Sverige skall stå för och hur stor del vi skall överlåta åt andra rika länder att ta på sig. Reservanterna anser att regeringen bör beakta skörderesultatet och se om vi kan öka den minimileverans vi åtagit oss genom att skriva under konventionen om hjälp utöver de 54 000 ton som fastställts. Majoriteten hävdar att Kungl. Maj:ts proposition är skriven så att vi mycket väl kan öka leveranserna, om detta visar sig nödvändigt och om behov av ökad hjälp föreligger i u-länderna. Eftersom reservanterna överlåter åt Kungl. Maj:t att göra bedömningen av när den situationen uppstår — en bedömning som måste utgå från vilken leveranskapacitet vi har samt från u-länderna behov — tycker jag som sagt att åsiktsskillnaderna mellan reservanterna och majoriteten är mycket otydlig. En större åsiktsskillnad rörande Sveriges roll i u-ländernas livsmedelsförsörjning kom i så fall fram i det utlåtande av statsutskottet som vi behandlade förra onsdagen. Där krävde mittenpartierna större kapitalhjälp till u-länderna för uppbyggnad av deras produktionsapparat samt dessutom en utred ning om förutsättningarna för ensidiga svenska eller nordiska tullättnader på jordbrukets område. Jag skall inte här hemfalla åt fru Dahls nästan religiöst betonade glorifiering av den egna politiken, en inställning som tycks få henne att tro att hon inte behöver bevisa sina påståenden om vad andra partier tycker och föreslår. Men om det under u-landsdebatten framkommit skilda meningar om hur långt vi skall gå för att vidta åtgärder för att förbättra u-ländernas produktionsförmåga på jordbrukets område, så tycker Jag sannerligen inte att socialdemokraterna har särskilt mycket att skryta med.
Herr talman! Vi är alla intresserade av att korta ned debatterna i dag så mycket som möjligt, och därför har jag avstått från att begära ordet för ett regelrätt anförande och inskränkt mig till repliker. Jag har mycket svårt att fatta varför herr Ullsten polemiserar mot socialdemokraterna och samtidigt räknar upp en lång rad av de principer som ligger till grund för vårt handlande men sannerligen inte gör det när det gäller de borgerliga partiernas ståndpunkter i konkreta frågor. Vi har inte nu tid att ta upp en u-landsdebatt, men jag vill här hänvisa till såväl utrikesministerns anförande förra onsdagen som mitt eget anförande i utrikesdebatten, i vilket jag uppehöll mig mycket vid biståndsfrågorna. Jag gör det för att få en illustration till vad jag menar, när jag säger att om man ser på innehållet och de långsiktiga verkningarna så är det min bestämda övertygelse att socialdemokraternas politik är helt överlägsen de borgeligas när det gäller u-ländernas intressen, även om anslagen beklagligtvis ännu är för små. Det torde bli svårt för herr Ullsten att övertyga mig om något annat. Förhållandet gäller också på detta område, ty det är inte så att livsmedelssändningarna i dag bara avser katastrofsituationer. De ersätter i stället i stor utsträckning sådan kapitalhjälp som u-länderna annars skulle få från andra länder. Vad de borgerliga nu vill ha liksom de önskat vid så många andra tillfällen är en strömkantring i vårt bistånd just i denna riktning. Detta var också fallet i en motion från mittenpartierna till föregående års riksdag om en ökning av vårt bundna bistånd från 25 miljoner till 250 miljoner kronor, i vilken det bl.a. föreslogs att vi skulle skänka textilvaror till u-länderna. Sådana produkter skulle de i stället behöva exportera till oss. De livsmedelssändningar som förekommit har haft mycket negativa lårgsiktiga verkningar på u-ländernas ekonomi.

Om de inte hade tillgång till hjälpsändningarna skulle de kunna göra en effektiv insats i jordbruket. Exemplet visar tydligare än mycket annat att dessa »katastrofsändningar» är en dålig form av u-hjälp, som dikteras av intressemotiv.

Herr talman! Den centrala frågan, fru Dahl, i den här principdiskussionen om livsmedelssändningarnas = berättigande måste vara om fru Dahl har samma uppfattning som Aftonbladet, som helt generellt dömer ut de amerikanska och därmed självfallet också de andra livsmedelssändningarna som förödande för jordbruksproduktionen i u-länderna. Om så är förhållandet blir fru Dahls slutsats, även om jag i det längsta inte trodde att den skulle bli det, att det hade varit bättre om de människor som fått del av denna hjälp hade fått svälta. Vi är väl alla överens om att vi inte skall försörja människorna i u-länderna med livsmedel som är producerade i Sverige eller i andra industriländer. Det väsentliga är ju, vilket framhållits gång på gång från vårt håll och som jag även nu har understrukit, att skapa förutsättningar för en inhemsk jordbruksproduktion i u-länderna. Men vi måste samtidigt — och på denna punkt är i varje fall regeringen och vi överens — också ge direkt gåvobistånd på livsmedelsområdet. Mot denna bakgrund förstår jag allvarligt talat inte de enorma beskyllningar om en reaktionär u-landspolitik som fru Dahl slungar ut mot oss. Jag förstår inte heller varför fru Dahl frågar efter anledningen till att jag i så stor utsträckning diskuterar med inriktning mot socialdemokraterna. Det har jag i och för sig många skäl att göra, men denna gång tog jag upp ett påstående av fru Dahl, där hon hävdar att man på socialdemokratiskt håll »i strid med de borgerliga bestämt och konsekvent hävdat att försörjningsfrågorna inte bara kan lösas genom att u-ländernas egen produktionsförmåga ökas». Det är en beskyllning mot de borgerliga partierna för att föra en u-landspolitik på jordbruksområdet som bottnar i total okunnighet. Det fanns onekligen åtminstone enligt min uppfatt ning — skäl att ta upp detta påstående. Fru Dahl efterlyste också vilka principer vi har. Det framgår om man ser på de förslag vi lagt fram. Vi har t.ex. föreslagit att man skall öka kapitalhjälpen för jordbruksproduktionen i u-länderna. Socialdemokraterna har sagt nej till detta och vill anslå lägre bidrag. Vi har menat att man skall öka leveranserna av konstgödsel som också behövs för att öka produktionen i u-länderna. Socialdemokraterna går in för en snålare hjälp också på det området. Vi har framhållit att man måste öka lagringsmöjligheterna i u-länderna för att de skall kunna ta vara på de skördar de får. Socialdemokraternas lägre bidrag försämrar våra möjligheter att hjälpa. Det gör man också i frågan om ökad import till Sverige av jordbruksprodukter. Där säger man t.o.m. nej till en utredning.

Herr talman! Det intressanta är ju att följa upp hur olika partier agerar när de kommer utanför de högtidliga söndagspredikningarna i u-hjälpsdebatten och måste ta ställning i konkreta frågor som gäller vår handelspolitik, vår jordbrukspolitik o. s. v. Då visar det sig att man, i valrörelser och här i riksdagen i motioner, gång på gång från borgerligt håll kräver åtgärder som i själva verket motverkar u-ländernas intressen och leder till ökad protektionism från vår sida. — Det är inga fantasier, utan det är erfarenheter från valdebatter som jag har haft med bl.a. herr Ullsten. En rad motioner, som bevisar riktigheten av vad jag sagt, har också väckts under denna riksdag — de gäller jordbrukspolitiken, importrestriktioner för textilprodukter o.s.v. Herr Ullsten frågar varför jag är så upprörd i denna debatt.

Vi vet alltså hur det ligger till — jag hoppas att det gäller även herr Ullsten, eftersom han brukar framföras som mittenpartiernas u-hjälpsexpert. Men det vore bra om herr Ullsten ville sluta upp med att försöka vilseleda den svenska opinionen i debatten på denna punkt.
Herr talman! Jag skall ha en debatt med utrikesministern om den hemliga SIDA-promemorian i morgon bittida, och jag är helt övertygad om att han kommer att klara debatten bättre än fru Dahl gör. Jag väntar därför med kommentarerna till dess. Jag kan konstatera, att under cirka tio repliker — där fru Dahl gång på gång påstått att vi för en politik inte bara på jordbruksområdet, som nu diskuteras, utan även när det gäller ulandsfrågan i största allmänhet som strider mot u-ländernas intressen — har fru Dahl inte med en enda mening försökt klarlägga vad hon egentligen syftar på. Och jag måste säga att jag har full förståelse för hennes svårigheter på den punkten — det finns inga sådana belägg. Däremot finns det rader av belägg för motsatsen: hur socialdemokraterna gång efter gång, när det funnits alternativa förslag, av vilka det ena varit generösare än det andra mot u-länderna, gått på den snåla linjen. Jag måste tyvärr också konstatera att jag inte fick svar på den, som jag tyckte, ganska enkla frågan, om fru Dahl anser att det är rimligt att vi i avvaktan på resultatet av de produktionsförbättringar, som vi allesammans vill satsa på i u-länderna, skall låta människor som drabbas av hungerkatastrofer svälta eller om vi skall fortsätta att hjälpa till med livsmedelssändningar.

Herr talman! Jordbruksministern var mycket glad över att ingen här vågat säga att vi har en försämrad beredskap. Han tolkade detta som om reservanterna var generade över sin reservation. Jag ber att få fråga herr statsrådet, om han verkligen vill underkänna jordbruksnämndens synnerligen omfattande utredning, ty det är vad statsrådets yttrande gå ut på. Om herr statsrådet underkänner jordbruksnämndens utredning är detta ett mycket djärvt ställningstagande. Samtliga remissinstanser — de är många — har uttalat sin tillfredsställelse över denna utredning och de har ställt sig positiva till de åtgärder som i utredningen föreslås. Ingen enda remissinstans har vågat säga som statsrådet att det här är onödigt att vidta åtgärder, eftersom det är tillräckligt med vad som redan gjorts. Reservanterna är i mycket gott säll skap. De har endast fullföljt jordbruksnämndens utredning, som utmynnar i den slutsatsen att vår beredskap icke är tillfredsställande. Vi har en god beredskap, säger statsrådet. Det är litet skillnad i dag mot när orden »vår beredskap är god» uttalades 1940 av en stor företrädare till herr statsrådet. Då hade vi en mycket dålig militär beredskap men en synnerligen stark försörjningsberedskap. Vi hade tillräcklig inhemsk produktion av livsmedel, och betydande lager av förnödenheter hade upplagts åren innan. Jag skulle tro att vi i dag har en ganska god militär beredskap, medan vår försörjningsberedskap på sikt är ställd på avrustning och våra lager av förnödenheter är otillräckliga vid en avspärrning. Jag vill gärna erkänna att den utrikespolitiska situationen inte är lika allvarlig som den var 1940, men vi kan inte bortse ifrån att det även i dag finns oroshärdar på mycket nära håll. Sedan säger herr statsrådet: Vi har ökat lagren, och de är större nu än de varit tidigare. Får jag då fråga: Vilka lager av livsmedel har vi ökat utöver spannmål och socker? Spannmålen har vi kunnat öka genom att vi har fått goda skördar. Vi har importerat socker och förstärkt beredskapen, men på vilka andra områden har vi ökat beredskapen av livsmedel? Det är emellertid inte detta som i dag är det viktigaste. Herr statsrådet har rätt när han säger att ökningen av livsmedelslagren skall ske successivt allteftersom produktionen sjunker. Men en ökning av lagren av förnödenheter behöver vi vilken dag som helst, eftersom en avspärrning kan komma oavsett i vilket produktionsläge vi befinner oss. Vi kan i dag inte heller utgå ifrån att vi har ett stort överskott på spannmål; det kan bli annorlunda. Statsrådet var vänlig nog att säga att han tror på en god skörd i år. Jag ber att få tacka så nycket för detta. Herr statsrådet är nog ganska ensam om en sådan förhopp ning, men statsrådet kanske har några hemliga kanaler till överjordiska makter genom vilka han har fått en återförsäkran. Jag hoppas att herr statsrådets motivering för detta uttalande är litet starkare än de motiveringar för beredskapen och annat som han anfört här i dag. Vi har visserligen haft en mycket kraftig utslaktning av mjölkkor, och det finns måhända ett lager av kött, men detta har icke uppstått genom en normal produktion utan genom att man genomfört en brådstörtad nedslaktning, och det betyder bara att vi i stället får en motsvarande försämrad beredskap framöver. Ökningen av den fabriksmässiga animalieproduktionen innebär också att vi får ett osäkrare beredskapsläge framöver. Vi har en ganska omfattande och ökande kreaturslöshet eller kreaturssvaghet även inom familjejordbruken. Det betyder att beredskapen på längre sikt försämras, därigenom att de omställningsvinster, som herr statsrådet tidigare talat så mycket om och som skulle ge oss full försörjning även vid 80 procents produktion, minskas samtidigt som denna nedbantning av vår levande djurstam äger rum. Vi har ju redan under 1960-talet — om jag minns rätt — minskat antalet mjölkkor med cirka 30 procent. Beredskapen måste — som jag redan framhållit — successivt anpassas till utvecklingen av jordbrukspolitiken. Det är på den punkten jag menar att regeringen brister. Jordbruksnämndens utredning syftar däremot framåt mot denna successiva försvagning av produktionsunderlaget. Regeringens ståndpunkt är på stället marsch, trots nedläggning av mark och nedbantning av produktionen. Jag vill understryka att siktet ju är inställt på att vi om 10 år skall vara nere i 80 procents försörjning. Det spelar ingen roll om vi har stora skördar ett eller annat år; regeringens linje betyder bara att åtgärder-- na skall ytterligare förstärkas för att vi. skall nå fram till målet 80 procent i slutet av 1970-talet. Herr statsrådet gör också gällande att det är en betydande överdrift att vi skulle behöva en tiodubbling av våra beredskapslager. Det gäller inte livsmedelslagren; det gäller i huvudsak förnödenheterna. Därvidlag har statsrådet mycket väl reda på siffrorna, det har jag förstått. Jordbruksnämndens utredning kom fram till att vi av handelsgödsel vid en avspärrning skulle behöva 447 000 ton; vi har i dag bara 82 000 ton. Av kraftfoder skulle vi behöva 520 000 ton; vi har 65 000 ton. Av socker skulle vi behöva 272 000 ton; vi har 50 000 ton. Det rör sig alltså om förnödenheter, som den dag gränserna spärras bör finnas inom landet, oavsett hur stor produktionen är. Och ju större denna är, desto mer behöver vi av dessa förnödenheter. De följer inte med den sjunkande produktionskapaciteten, utan de behövs i morgon, om gränserna skulle spärras i dag. Vi reservanter har ställt oss bakom tanken på en sådan förstärkning, ty det råder inget tvivel om att den behövs. Därutöver har vi riktat kritik mot att man hittills har försummat byggandet av reservanläggningar för slakterier, bagerier etc. Dessa har i dag ett sådant läge att det är oförsvarligt att inte ha reservanstalter att tillgå. Beslut har fattats om en nedläggning av åkerjord, som i huvudsak kommer att drabba de områden som samtidigt är utsatta som evakueringsområden. Folk som kommer dit skall kunna försörjas, djur som förs dit skall kunna slaktas, köttet förädlas o. s. v. Såvitt jag vet har mycket litet — om ens någonting — gjorts på den sidan. Hur förhåller det sig med lagerlokalerna? Har vi lagerlokaler där vi i dag kan lägga upp 447 000 ton konstgödsel eller 520 000 ton kraftfoder? Sannolikt inte. Vi har lokaler till en del, men inte så att det räcker. Herr statsrådet menade sedan att det inte är år 1975 vi nu skall diskutera utan åren 1969 och 1970. Det är riktigt när det gäller de färdiga livsmedlen. Det finns ingen anledning att i dag lägga upp ett lager som skall täcka behovet den dag vår egen livsmedelsförsörjning är nere i 80 procent. Jag tvivlar, herr statsråd, på att man inom regeringen gjort klart för sig omfattningen av och kostnaden för de lager av livsmedel som vi behöver den dag vi är framme vid den 80-procentiga försörjningen. Jordbruksutredningen gjorde en undersökning härav för några år sedan. Jag vill minnas att siffrorna var ungefär 834 miljoner kronor i lagerkostnader för att ersätta en halv miljon hektar nedlagd åker — räknat i 1960 eller 1961 års penningvärde. När vi kommer fram till senare delen av 1970 talet och skall skaffa dessa lager, om vi inte har tänkt på det tidigare, blir det inte lätt att vara finansminister — frågan är om vår valutareserv då räcker. En successiv utbyggnad är sålunda nödvändig, och jordbruksnämnden har också pekat på att den behövs. När vi raserar på den ena sidan måste vi bygga upp på den andra. Gör vi inte det, kan det bli kaos vid en plötslig avspärrning. Förhållandena är här precis desamma som inom det militära försvaret, som kontinuerligt hålls uppe för att inte mobiliseringskostnaderna skall bli överväldigande om en mobilisering kommer apropå. Försörjningsberedskapen måste också kontinuerligt hållas i takt med den inhemska produktionen. Det går inte att komma ifrån att försörjningsberedskapen är en oskiljaktig del av den totala försvarsberedskapen i landet. Till sist vill jag bemöta ett uttalande av statsrådet. Han sade att det rådde enighet om att den faktiska inkomstutvecklingen för jordbruket har varit tillfredsställande. Jag har påstått något annat, och jag tror inte att jordbrukets förhandlare har sagt att vi är tillfredsställda med utvecklingen. Det är inte fråga om höjden på inkomstnivån utan om den procentuella förbättringen. Om en person har 300 kronor om dagen i inkomst och får en ökning med 150 kronor är ökningen bara 50 procent. För den som har 30 kronor om dagen och får en ökning med 30 kronor är inkomstutvecklingen mycket bättre, nämligen 100 procent. Om en jordbrukare med en låg inkomstnivå följer med inkomstutvecklingen för andra grupper är det därmed inte sagt att han får lika mycket i pengar — tvärtom. Det har gjorts en beräkning vid lantbrukshögskolan av jordbruksekonomiska undersökningens resultat — jag skall här bara beröra det avsnitt som gäller familjeinkomsten. Om man utgår från 1966 och sätter indextalet till 100 är inkomstutvecklingen för industriarbetaren 100 år 1966, 107,9 1967 och 112,7 1968. Utvecklingen för en jordbrukare med 25 hektar är 100 år 1966 men 91,6 1967 och 90,2 1968. För en jordbrukare med 40 hektar är siffrorna 100, 92 och 93,2. Det är sannerligen ingen inkomstutveckling som jordbrukarna har anledning vara särskilt begeistrade över, och det är svårt att tro att man, som statsrådet sade, har varit överens om att den är tillfredsställande. Det är emellertid dessa missvisande kommentarer som finns att läsa i propositionen — det är ju departementschefsuttalandet som vi skall rätta oss efter, sade statsrådet för en stund sedan. Där står alltså att utvecklingen är tillfredsställande, och det är missvisande. Lika missvisande är det som kan läsas i priskommitténs uttalande, där man säger samma sak. I själva verket är det motsatta förhållandet det riktiga.
Herr talman! Jag skall inte ta upp alla de frågor som herr Hansson i Skegrie aktualiserade; jag har en känsla av att vi nu har jordbrukat färdigt. Får jag emellertid börja med att framhålla att jag angående inkomstutvecklingen i propositionen säger, att jag kan ansluta mig till vad priskommittén förordat. Vidare heter det i propositionen: »Förslaget innebär mycket små prisförändringar för konsumenterna samtidigt som det bör kunna ge jordbrukarna möjligheter att genom produktivitetsförbättringar få en fortsatt — tillfredsställande inkomstutveckling.» Detta tror jag att vi kan enas om. Svårigheterna att diskutera med herr Hansson i Skegrie om beredskapsfrågorna beror på att han hela tiden vägrar att diskutera det saken gäller, nämligen budgetåret 1969/70. Han målar i stället ut den situation som han tror att vi kommer att ha tio år fram i tiden. Får man tro herr Hansson i Skegrie förstår jag bara inte varför jordbruksnämnden skall fortsätta att göra utredningar om behovet av en livsmedelsberedskap; herr Hansson har ju alldeles klart för sig vad som bör ske även på längre sikt. Det har jag inte klart för mig, utan vill gärna höra vad jordbruksnämnden kommer fram till vid sin slutgiltiga bedömning. Jag kan inte underlåta att än en gång ta upp frågan om årets skördeutfall. Jag sade, herr Hansson i Skegrie och herr Jonasson, att jag i dag inte är beredd att diskutera skördeutfallet. Men jag sade också, att väderleken sedan vi i förra veckan diskuterade jordbrukspolitiken har ändrats, varför det är möjligt att vi t.o.m. får mer än normal skörd. Att jag i förra veckan ansåg att det vore bra med en normal skörd skall ses mot bakgrunden av herr Hanssons olycksprofetior vid det tillfället. Det är ju prisregleringen vi nu diskuterar, och från prisregleringssynpunkt är det bra med en normal skörd. Det ger herr Jonasson mig säkert rätt i. En annan sak är att en skörd som är bättre än normalt ger mer pengar, trots att vi då får acceptera priserna på världsmarknaden. Men från prisregleringssynpunkt är en normalskörd rätt tillfredsställande. Jag har alltså inte utlovat Sveriges bönder en god skörd i år. Jag tror att vi får vänta med att diskutera den saken, herr Hansson i Skegrie. Så till själva huvudfrågan. Herr Hansson i Skegrie gör gällande att jordbruksnämnden skulle ha påstått att beredskapsläget har försämrats. Var finns detta jordbruksnämndens yttrande? Jordbruksnämnden har aldrig sagt någonting sådant och kan heller inte göra det. Jag är glad över att herr Hansson i Skegrie här markerat att jordbruksnämndens resonemang om en tiodubbling av behovet inte gäller livsmedel. Men varför skriver ni då det i reservationen — det är ju reservationen vi nu har att hålla oss till? I reservationen vill ni göra gällande att vi i dag skulle ha behov av en tiodubbling. Ingen myndighet har vågat påstå att beredskapsläget i fråga om livsmedel skulle ha försämrats. Jordbruksnämndens förslag och utredning angående budgetåret 1969/70 har ingalunda helhjärtat tillstyrkts av alla remissinstanser. Lantbruksstyrelsen, som väl inte är helt utan sakkunskap på detta område, har inte ansett att det är lika angeläget att höja beredskapslagret av kraftfoder utöver 65 miljoner kilo, utan att man mycket väl kan utreda frågan om ersättningsmöjligheterna. Herr talman! Det är klart att jag delar herr Hanssons i Skegrie uppfattning, att vi allteftersom vi närmar oss den 80 procentiga självförsörjningsgraden beträffande livsmedel bör lägga upp ett tillfredsställande beredskapslager. Jag har ingen annan mening, men vad vi diskuterar i dag är den nuvarande självförsörjningsgraden på jordbrukets område och de lager vi har, och därvidlag anser jag läget vara tillfredsställande. Nästa år och året därpå får vi diskutera hur mycket vi då skall bygga upp vår livsmedelsberedskap med ledning av de förslag som kommer från jordbruks nämnden och många andra institutioner vilka utreder frågan om beredskapsläget sett från totalförsvarets synpunkt, något som har intresse även i detta sammanhang.

Herr talman! Jordbruksministern rättade till sitt tidigare uttalande genom att framhålla att från prisregleringssynpunkt är det bra med normalskörd. Ja, från den synpunkten skulle det väl vara ännu bättre om man hade en skörd som låg betydligt under en normalskörd. Jag har begärt ordet för att säga att jordbruksministern ingalunda skall försöka komma ifrån det förhållandet att han från denna talarstol för några minuter sedan sade att han bett en bön om en normalskörd. Hans resonemang — och det har jag kammaren till vittne på — gick ut på att det skulle vara en olycka om skörden blev större. Och man skall stå för vad man har sagt, herr jordbruksminister. Det måste emellertid vara livsfarligt att resonera på detta sätt. Jag har aldrig sett att ett land, en person eller en enhet har haft nackdel av att få en bra skörd när ett visst kapital har lagts ned. Om inte ojämnheter i skördeutfallet efteråt kan klaras upp genom regleringskassor o. d. är det ett stort fattigdomsbevis.
Herr talman! Jag kan inte förstå herr Jonassons indignation. Mina böner ber jag att få behålla för mig själv. Förra veckan diskuterade herr Hansson i Skegrie och jag jordbrukspolitiken, och han målade då upp en dyster situation och sade att skördeutfallet skulle komma att bli mycket dåligt. Nu säger jag att sedan vi sist diskuterade jordbrukspolitiken har väderleken så förändrats, att vi sannolikt får ett mycket bättre skördeutfall än den normalskörd som jag bad om. Herr Hansson i Skegrie trodde minsann inte förra veckan på en normalskörd med hänsyn till den väderlek som då rådde. Jag förstår alltså inte herr Jonassons indignation. Självfallet hoppas jag att vi skall få en god skörd, men det får vi mina böner helt förutan, herr Jonasson.
Herr talman! Min indignation beror på att jordbruksministern tar tillbaka vad han har sagt. Det är riktigt vad jordbruksministern sade till herr Hansson i Skegrie beträffande skörden, men jordbruksministern berättade också om sin bön om en mindre skörd. När han nu inte vill stå för detta blir jag indignerad.

Herr talman! Jordbruksministern sade att jag vägrade diskutera beredskapen för 1969/70. Så är ingalunda fallet. Jag har hela tiden utgått från att det är detta vi nu diskuterar. Vi reservanter har ju också ställt oss bakom den upprustning som jordbruksnämnden kräver för 1969/70 och som innebär en anslagsökning med 9 miljoner kronor. Det är ingen tvekan om att regeringens jordbrukspolitik på sikt kommer att innebära en försämrad inhemsk beredskap, om ni inte fullföljer beredskapssidan av 1967 års beslut. Jordbruksministern säger vidare att ingen har gjort gällande att vi har fått ett försämrat beredskapsläge. Nej, men många anser att läget är otillfredsställande därför att vi försummar den successiva förstärkning av beredskapen som behöver ske. Jag vet inte om jag har målat en så dyster bild av läget som jordbruksministern vill göra gällande. Jag har sagt att allting tyder på att det blir en sämre skörd i år, när vi är ungefär en månad efter. Jordbruksministern har däremot förhoppningar om en god skörd, och det tycker jag är bra. Faktum är att herr statsrådet sade: »Jag tror det blir en god skörd.» Jag skulle vilja råda jordbruksministern att fara runt i Sveriges jordbruksbygder och sjunga den gamla strofen »Tro, tro, tro som jag, för det är nästan sant».
Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, men jag vill efter herr Hanssons i Skegrie alla anföranden konstatera, att han aldrig kommer att förlika sig med 1967 års beslut angående den framtida jordbrukspolitiken och att han aldrig kommer att glömma beslutet, utan kommer att fortsätta att skildra alla de olyckor som skall inträffa. Herr Hansson inser emellertid att vi på ett eller annat sätt måste begränsa jordbruksproduktionen här i landet. I förra veckan diskuterade vi inrättandet av en jordbank, som innebar att man skulle så att säga föra mark ut ur produktionen för att sedermera kunna ta den i anspråk vid lämpliga tillfällen. Herr Hansson är på det klara med att sådana åtgärder behöver vidtas nu. Jag skall ta upp också en annan sak, nämligen <beredskapslagringen. Herr Hansson i Skegrie antydde att vi behöver ett visst antal tusen ton. Herr Hansson kommer ihåg att vi, när vi diskuterade statsverkspropositionen, behandlade en motion av fru Sundberg i denna kammare. Jag är inte säker på om herr Josefson i Arrie var med om den motionen, men han föreslog i varje fall inom utskottet att vi skulle öka anslagen till utsädesföreningen för att stimulera odlingen av proteinfoder inom landet. I utskottet gick vi inte med på det förslaget, eftersom föreningen inte hade begärt ett sådant anslag. Jag framhöll emellertid, och jag tror att utskottet hade samma mening, att en sådan inriktning självfallet var nödvändig. Nu har jordbruksministern konstaterat, att man i samband med denna överenskommelse har beslutat ge 10 miljoner kronor till ökad forskning på detta område. Jag tror att vi alla är överens om att vi inte skulle behöva importera tillnärmelsevis så mycket kraftfoder som vi i dag importerar, om vi inte gjorde det för att få en viss balans i foderstaterna. Därför tycker jag det är riktigt att stimulera till ökad odling av proteinfoder. Jag tror det är lika riktigt som jordbruksministern säger att vi bör försöka få fram en produktion av urea. Det framställs visserligen bara i liten omfattning ännu, men jag tror att produktionen kan byggas ut, och jag tror det skulle vara av värde om de 10 miljonerna kunde ställas till förfogande för forskningen på detta område. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare.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

Herr talman! I propositionen föreslås förbud mot försäljningar och leveranser som sker direkt till Rhodesia, men det bör understrykas att propositionen dessutom innebär, att det i vissa fall blir förbud mot försäljningar och leveranser som sker till andra länder än Rhodesia. De länder som berörs av bestämmelserna i propositionen kan bara vara sådana länder som på ett eller annat sätt bryter mot Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut i fråga om bojkott mot Rhodesia. Dessa stater kommer att beröras på bl.a. följande sätt: Med vissa undantag blir det förbud att till mottagare i ett sådant land tillhandahålla vara, verkställa betalning och lämna kredit, om åtgärden är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs från Rhodesia. Vidare får en företagare i ett land som bryter mot bojkotten inte tillföras svenskt råämne, om det sedermera kommer att vidareförädlas och den färdiga produkten överförs till Rhodesia. Det är inte heller tillåtet för svenskar att i sådana länder uppföra en fabrik för framställning av varor som avses komma Rhodesia till godo. Likaså är det förbjudet att i ett sådant land installera eller reparera maskin som är avsedd för tillverkning av sanktionsvaror. Dessutom förhindras transportmöjligheterna till och från Rhodesia i stor utsträckning. Propositionen innebär alltså att man går en bra bit på vägen när det gäller att införa förbud mot försäljningar och leveranser till samt investeringar i länder som sätter sig över säkerhetsrådets beslut om sanktioner mot Rhodesia. I motion II: 1165 diskuteras möjligheterna att ytterligare effektivisera Rhodesia-bojkotten. De socialdemokrater som står bakom den motionen har sagt: Kan det inte tänkas andra fall än de som täcks av propositionens lagförslag, där svenska försäljningar, leveranser och investeringar kommer in i sådana sammanhang att de påtagligt verkar i motsatt riktning mot blockadens syfte? Den ekonomiska verkligheten är komplicerad och svåröverskådlig. Vi är för vår del inte övertygade om att propositionens formuleringar täcker in samtliga fall där det utifrån målsättningen att ombesörja en effektiv Rhodesiablockad kunde vara motiverat från svensk sida att underlåta en leverans, en försäljning eller en investering. Det kan därför enligt vår mening vara lämpligt att införa ett stadgande av mera generell natur, som innebär att regeringen skall ha möjlighet att förordna om förbud i sådana fall där man kan få effekter som medför att Rhodesia får sin ekonomiska eller militära situation förbättrad, i den mån sådana fall inte täckes av annan lagstiftning. Det är sålunda fråga om en möjlighet som kan utnyttjas i fall där effekterna för Rhodesia inte är helt obetydliga och där regeringen dessutom bedömer det som lämpligt att vi tar på oss den uppoffringen. I förevarande utskottsutlåtande har man bakat ihop fyra motioner, om vilka utskottet skriver att de innebär att Sverige skall vidta sanktionsåtgärder även mot länder utanför Rhodesia. På s. 59 i utlåtandet skriver utskottet också: »Det är emellertid att märka att FN:s beslut om sanktioner riktar sig bara mot Rhodesia och inte mot något annat land.

För att förstärka Rhodesia-blockaden förordas i den motionen att man skall pröva åtgärder som berör även andra länder än Rhodesia, men detsamma gäller också beträffande propositionen. Även där föreslås åtgärder som berör de länder som bryter mot FN-blockaden. Om man därför väljer uttryckssättet att motionen II: 1165 rekommenderar sanktioner mot andra länder än Rhodesia, så kan man säga exakt samma sak om propositionen. Syftet med motionen är att göra Rhodesiabojkotten så effektiv som möjligt. Säkerhetsrådets bindande beslut anger minimikraven för vad en medlemsstat är skyldig att göra, men dessutom har rådet rekommenderat medlemsstaterna att gå längre. Det finns alltså möjligheter för Sverige att gå längre, och vi anser att man bör göra det. Säkerhetsrådets «rekommendationer innehåller en uppmaning till medlemsstaterna att vidta alla ytterligare ickemilitära åtgärder som är möjliga för att komma till rätta med situationen i Rhodesia. Det finns ingenting i motionen som innebär att Sverige skulle se som sin uppgift att ensam agera polis med straffsanktioner gentemot länder som inte följer FN-stadgan.

Motionen ger alltså en möjlighet utöver vad som föreslås i propositionen. Vi som står bakom motionen vill gå lika långt som man gör i propositionen, men härutöver anger vi en möjlighet som kan utnyttjas när särskilt starka skäl talar för det. Vårt förslag innebär att regeringen i fall som inte täcks av existerande lagstiftning men där det ändå blir en påtaglig inverkan på Rhodesias ekonomi eller militära situation skall kunna förordna om temporärt förbud, som naturligtvis så snart som möj ligt skall underställas riksdagen för prövning. Det kan inte anses vara skadligt eller farligt att införa en sådan möjlighet. Herr talman! Med stöd av vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till motionen II: 1165.